Herr talman! Jag håller med försvarsministern om att man inte skall tala om felräkningspengar när man talar om skattebetalares medel. Men vi kan väl säga att vi sätter ordet felräkningspengar inom citationstecken. Jag jämförde i mitt anförande alltså 40 miljoner med totalbudgeten för försvaret på 30 miljarder. Vi har den uppfattningen att vi behöver ha 21 brigader. Vi anser att dessa skall utbildas vid enbrigadsregementen. Det betyder också 21 regementen. Det är just så många landskapsoch bygderegementen, om vi skall uttrycka det så, som vi har. Som Arne Andersson sade vill ÖB gärna att man utbildar dessa vid enbrigadsregementen. Men på grund av den ekonomiska ramen väljer man alltså dubbelbrigader, där det också finns skolor. Det här är den linje som vi driver men som socialdemokraterna inte tycker om, såvitt jag förstår, utan menar att man kan ha ett antal mindre regementen och i så fall utbilda dubbelbrigader. I det fallet sparar man inte ”mer än” fyra regementen, det är 160 milj.kr. Vi tycker att folklig förankring är väldigt viktig inom försvaret. Kontakten med frivilligorganisationerna är också viktig. Vi skall alltså ha en decentraliserad organisation inom försvaret, så att människorna känner att det här är verkligen någonting som de vill ha också i framtiden. Vi skall vara rädda om försvarsviljan, speciellt den allmänna värnplikten. Därför skall vi slå vakt om de regementen som vi har ute i landet.

Herr talman! Jag lyssnade återigen, och som vanligt, mycket noga på meddebattörerna. Först och främst kan jag bara komma till den insikten då det gäller Kerstin Ekman och folkpartiet att folkpartiet har fått väldigt mycket kritik för den uppgörelse som man träffade med socialdemokraterna. Nu vill man försöka skapa förutsättningar när det gäller att på något sätt ruska av sig den stämpeln. Vi socialdemokrater står för uppgörelsen och tycker att det är alldeles utmärkt att vi kunde nå denna uppgörelse med Prot. 1988/89:121 folkpartiet. Men sedan har saker och ting inträffat som har gjort att vissa 25 maj 1989 objekt har blivit dyrare. SAR ä å : Planering och ansla, När jag tittar på folkpartiets yrkanden, får jag ett intryck, herr talman, av —-. sc För 8 : ; för det militära föratt man inte tar konsekvenserna av sina egna resonemang, med utgångspunkt svåret. mi i den kritik som har riktats mot socialdemokraterna. Folkpartiet har anvisat 400 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. Men vid en granskning av folkpartiets förslag visar det sig att 400 milj.kr. inte förslår särskilt långt. Om folkpartiets politik skall konfronteras med verkligheten, innebär det att landets skattebetalare i stället måste avstå ca 1,5 miljarder. Folkpartiet har med andra ord lyckats med bedriften att missbedöma ekonomin med drygt 1 miljard kronor. Till dem, bl.a. Paul Ciszuk, som har berört arméstrukturen vill jag säga följande. Socialdemokraterna har alltid hävdat folkförsvarstanken och varit mycket angelägna om att vi skall slå vakt om vårt värnpliktsförsvar. På den punkten har det varit en mycket bred samstämmighet här i kammaren, och det är ett av de viktiga element som vi har anledning att vårda mycket ömt. Det är med oro som jag till viss del emellanåt ser inslag som visar att vi skulle vara på väg att glida mot ett elitförsvar. Bakom den tanken döljer sig ökade stående arméer. Jag vill bestämt avvisa att vi är på väg mot någonting sådant. Men det är kanske vad Paul Ciszuk förordar i stället för folkförsvaret och vårt värnpliktssystem. Återigen något om arméstrukturen. Den sittande försvarskommittén har ju fått i uppdrag att med förtur behandla frågan om arméns organisation i fredstid. Kommittén arbetar för närvarande med frågan och skall enligt direktiven avge ett betänkande den 15 juni. I alla organisationer finns det ju med jämna mellanrum ett behov av översyn och förnyelse. Försvaret utgör inte något undantag i det fallet. Med hänsyn till tidens krav är arméns kostym för stor. Följaktligen måste den göras mindre. Arméns fredsorganisation måste helt enkelt anpassas till de utbildningsbehov som finns beträffande värnpliktiga. Jag har sagt det tidigare, men jag vill ändå i dag här i kammaren återigen understryka att jag i grunden är positiv till ÖB:s förslag. Det är nödvändigt att nu lägga ned ett antal regementen. Jag vill också ännu en gång betona att det är oerhört viktigt att fatta beslut i frågan snarast möjligt. En utdragen beslutsprocess skapar bara ytterligare osäkerheter på de orter som är berörda av diskussionen. Dessutom kommer en redan ansträngd försvarsekonomi att ytterligare försämras. Jag ser därför med tillförsikt fram emot det betänkande som försvarskommittén skall överlämna till mig i mitten av juni. Som jag tidigare har nämnt är det min ambition att under hösten återkomma till riksdagen med en proposition i frågan. Slutligen, herr talman! Arne Andersson i Ljung har erinringar mot vad han kallar en omvänd beslutsordning. Låt mig då bara helt stillsamt påminna Arne Andersson om att en enig försvarskommitté förra gången det begav sig beställde av regeringen ett förnyat underlag, för att man skulle kunna ta ställning till arméns struktur. Samtliga partier i försvarskommittén var ense om det. En noggrann studie visar att uttalandet innebär: Var vänlig och kom till riksdagen med ett underlag, så att vi kan fatta beslut om den nya arméstrukturen! Ja, det är precis vad vi nu håller på att utföra. Det är inte, Arne Andersson, en omvänd beslutsordning, utan det är i högsta grad ett fullföljande av ett uttalande från försvarskommittén och från riksdagen. Det kan väl hända, Arne Andersson, att det gick an att vara ense i kommittén om ett sådant uttalande. Är det på det viset att moderaterna drömde vid det tillfället om att vi skulle behålla arméstrukturen som den ser ut, förstår jag deras oro för att fatta beslut om strukturförändringar inom armén. Men var lugn, Arne Andersson, för vare sig moderaterna är med eller inte tror jag att det kommer att gå att fatta beslut om nödvändiga strukturförändringar.

Herr talman! Jag får ordet mitt uppe i en debatt. Men jag märker att det manus som jag har passar ganska bra. Jag tänkte nämligen börja i den s.k. bakvända ordningen. I och för sig låter det sig sägas att den förra försvarskommittén beställde ett underlag till beslut om arméns grundorganisation och att man ville att detta skulle vara fristående från nästkommande försvarsbeslut. Men efter det har man faktiskt fattat beslut om ett helt nytt försvarsbeslutsarbete. Det leder nu till en ganska konstig ordning. Detta är inte bara ett abstrakt akademiskt problem. Den metodologi som direktiven till försvarskommittén anger kan enligt min mening leda till att utredningen faktiskt riskerar att göra allvarliga felprioriteringar när det gäller såväl armén och arméstridskrafterna som försvarsmakten i dess helhet. En riktig utredningsmetodologi när man börjar med det försvarskommittéarbete som avser hela försvaret skall naturligtvis först pröva de olika säkerhetspolitiska ingångsvärdena. Sedan skall man arbeta fram en krigsorganisationsstruktur som svarar emot en bedömd hotbild och de operativa krav som vår säkerhetspolitik ställer. Till sist skall man lägga fram förslag till en effektiv och rationell grundorganisation för produktion av en sådan försvarsmakt. Den ordningen har faktiskt anvisats av statsmakterna, riksdagen, i beslutet om försvarets planeringsoch ekonomisystem — naturligtvis på mycket goda grunder. En sådan ordning säkerställer nämligen, så långt det är möjligt när det gäller mänskligt tänkande, att försvarsmaktens olika komponenter blir prövade, ställs mot varandra, för att största möjliga effekt skall kunna åstadkommas och att försvarsmaktens hela grundorganisation också kan prövas i ett sammanhang för att få en kostnadseffektiv produktion. Jag tror att det är viktigt att säga detta. Det är ju en av moderaternas grunduppfattningar om det arbete som vi går in i. Men nog om detta. Herr talman! Jag skall så beröra några frågor som tas upp i detta betänkande. Det gäller då dels några anslagsfrågor, dels en specialfråga om den geografiska indelningen på hög regional nivå. Vi moderater har accepterat en neddragning av antalet milon och i Prot. 1988/89:121 huvudsak också den inriktning som den geografiska gränsdragningen får för 25 maj 1989 I en utredningsrunda tidigare hade också en av experterna uppfattningen fördetmilitärafö att Kopparbergs län borde höra till Nedre Norrlands militäroch civilområa må - RT de. Det finns mycket goda skäl för det. Vilka ingångsvärden skall gälla när man gör en bedömning av detta? Jo, när det gäller det riktiga ingångsvärdet är det naturligtvis viktigt — jag tror att det var Roland Brännström som tidigare i debatten också sade detta — att län och försvarsområden har identiska gränser samt att militärområden och civilområden har identiska gränser. I fråga om dessa områden bör man framför allt — eftersom det handlar om en samverkan mellan det militära och det civila — vara inriktad på att bilda sådana regioner att det militära försvaret, i händelse av att operationer måste genomföras, får ett vettigt stöd av det civila samhället. Men detta har också att göra med storleken på områdena samt med möjligheterna och rimligheterna när det gäller att leda olika typer av både stridskrafter och civil verksamhet. Det nya Milo Mitt — omfattande även Kopparbergs län — blir ett synnerligen stort område. Det kommer att sträcka sig ända från norska gränsen, inkl. Värmland och Dalarna, ut till Stockholms skärgård med Uppland, Sörmland och Östergötland. Det blir alltså ett mycket stort område som en civilbefälhavare och en militärbefälhavare skall samverka omkring. De skall leda både militära operationer på den militära sidan och ett mycket omfattande civilt arbete på den civila sidan. Vi tror alltså att det är till nytta både för det blivande Milo Mitt och för Nedre Norrland att områdena ges en något annan utformning. Till bilden hör också att Nedre Norrland har en i förhållande till Övre Norrland och Mellansverige en mycket viktig uppgift i händelse av militära operationer i Övre Norrland, nämligen att säkerställa transporter till Övre Norrland. Transporterna kommer att i betydande utsträckning gå genom Dalarna. Det finns alltså ett klart samband mellan de uppgifter som Nedre Norrland har och det som behöver utföras i Dalarna och Kopparbergs län. Det finns ytterligare en aspekt som jag vill dra fram. Överbefälhavaren har i sin verksamhetsidé, som utskottet i allt väsentligt accepterar i detta betänkande, sagt att man i ökande utsträckning skall inrätta myndigheter för krigsbrigaderna som skall finnas redan i fredstid. I ökad utsträckning skall fördelningschefer och brigadchefer kunna styra utbildningen av hela krigsförbandet. Den brigad som utbildas på dalaregementet i Falun har sin uppgift både i Övre Norrland och i Nedre Norrland. Det är ju en Norrlandsbrigad. Den brigaden kommer att styras av en fördelningschef och en brigadchef som kommer att verka i de områdena. Brigaden kommer att samverka i utbildningen med förband som i allt väsentligt finns i Övre Norrland och Nedre Norrland. Det blir en mycket underlig ordning om styrningen på militär sida skall komma från militärbefälhavaren i Mitt, dvs. Strängnäs, som alls inte har någon vare sig operativ uppgift eller något annat att ta hand om när det gäller detta förband. Det skär helt på tvärs mot den blivande ordningen. När vi har 47 prövat de olika alternativen fram och tillbaka har vi funnit att det är rimligt att Kopparbergs län förs till Nedre Norrland. Jag yrkar bifall till reservation 2 på den punkten. Herr talman! För att bibehålla handlingsfriheten inför nästa försvarsbeslut har moderaterna krävt medelstillskott utöver vad regeringen föreslår. Den principiella inriktningen av regeringens förslag till förstärkningar har vi i allt väsentligt godtagit. Men för att bevara handlingsfriheten är det nödvändigt med ytterligare insatser. Jag skall inte gå in på alla insatserna, men jag pekar på rep-övningarna. Det finns där ett stort behov av återtag för att få förband krigsdugliga igen. Det gäller rep-övningar både inom armén och inom marinen. När det gäller ubåtsjaktverksamheten anser vi moderater att det förslag som har lagts fram inte är till fyllest för att bevara handlingsfriheten. Havsområdenas särskilda betydelse i vårt närområde har understrukits i både den förra och den förrförra försvarskommittén. Det är naturligtvis en självklarhet att ett trovärdigt invasionsförsvar måste sammansättas så att fienden tvingas till höga och mångsidiga insatser med många kostnadskrävande förbandsoch vapensystem. Men det är oerhört viktigt att situationen i fredsoch neutralitetstillstånd också ställs upp som krav på vad försvarsmakten måste kunna. Visar Sverige redan i fredstid en helt eller delvis manifesterad oförmåga att komma till rätta med kränkningar av vårt territorium, får det återverkningar som drabbar själva kärnan i neutralitetspolitiken, nämligen trovärdigheten. Konsekvenserna av att fftämmande makt redan i fredstid dolt förmår skicka militära enheter till vårt land, som förberedelse för eventuell krigssituation e.d., utan att vi förmår hindra det är naturligtvis utomordentligt allvarligt. Även om det kan vara allmänt förekommande att stormakterna militärt planerar och förbereder för olika tänkbara insatser också i vårt land, måste kränkningarna — som såvitt vi kan förstå av de redogörelser som har kommit från överbefälhavaren alltjämt fortsätter — och naturligtvis annan säkerhetshotande verksamhet stämma till djupt allvar och eftertanke. Det gäller både bedömningen av den kränkande nationens målmedvetenhet och den risktagning som präglar uppträdandet. Det måste naturligtvis också prägla den kraft med vilken vi måste vidta motåtgärder. Moderaterna föreslår alltså i en partimotion, och följer upp det i en reservation, att två kustkorvetter skall anskaffas för att bilda en andra ubåtsjaktstyrka. Det har påtalats flera gånger från både överbefälhavaren och marinens företrädare, även om de kan göra olika prioriteringar, att förutsättningen för att vi skall kunna uppträda på ett sådant sätt längs kusten att vi kan stoppa kränkningarna är att vi har två oberoende enheter. Förutsättningen för det i sin tur är att vi anskaffar två kustkorvetter till. Men inte nog med det. Vi har i vår ram även ytterligare medel för t.ex. radar till ubåtsjaktflygplan. Med detta finns det samtidigt möjligheter att säkra sysselsättningen vid Karlskronavarvet åtminstone för de närmaste åren. Vi skapar alltså en betydande handlingsfrihet för bedömningen av hur detta varv skall utvecklas i fortsättningen. Jag skall sluta med att säga några ord om 5-månadersutbildningen. Det är i och för sig glädjande att det har skapats en bred politisk enighet om att 2,5 månaders utbildning för värnpliktiga inte är acceptabel. Men från moderata samlingspartiets sida vill jag säga att fem månader är en nedgång från 7,5 månader. Det är en minskning av ambitionen vad gäller värnpliktsutbildningen. Vi har tyckt att propositionen har varit något oklar om vad försöken med värnpliktiga under utbildning i fem månader faktiskt skall syfta till. Vi har menat att försöken bör minskas i omfattning. De skall inte omfatta de över 5 000 man som regeringen föreslår i propositionen. Det är faktiskt nära en sjundedel av hela arméns inryckandestyrka. Försöken kan gott riktas in på ungefär 1 000 värnpliktiga. Det måste stå klart vad försöken syftar till, nämligen att nå försvarskompaninivå. Visar försöken att det inte går att nå upp till det målet, måste vi vara beredda att pröva tider för värnpliktsutbildningen för en ambitionsnivå som sträcker sig längre. Herr talman! Detta är mänskligt att döma den sista debatt som jag kommer att genomföra i denna kammare då jag övergår till andra uppgifter i höst. Jag vill sluta med att tacka riksdagen, alla tjänstemän, ledamöter och kamrater som jag har haft under mina 12 år här. Jag önskar er lycka tilli fortsättningen.

Herr talman! Jag kommer alltså uppi talarstolen direkt efter Björn Körlof. Vi har tagit emot vad han har sagt. Jag har bara en reflexion. Björn Körlof kom alldeles för sent till försvarsutskottet, och han lämnar det alldeles för tidigt. Det är ärligt menat. Björn Körlof har mycket stor kompetens på detta område. Herr talman! En elak människa, dvs. inte jag, sade en gång om en meningsmotståndare i stadsfullmäktige i Helsingfors, en major, att han var ett levande bevis för att de bästa männen dog i kriget. Jag skulle som en vänlig människa aldrig säga något liknande. Ibland har jag en känsla av att det svenska försvaret är något slags levande bevis på att planhushållning inte fungerar, dvs. att kunna styra uppifrån. När man talar om vad som hände efter 1987 års försvarsbeslut, dvs. planeringssystemet, finner man att något är bisarrt. Det råder osäkerhet i planeringen. Man skall titta 10—15 år framåt i tiden. Det finns osäkerhet i objekt som kommer in. Men verkligheten är, att det man inte har kontroll över är verksamheten under löpande budgetår och nästa budgetår. Det är alltså driften man inte har kontroll över. Det är något som varje statlig myndighet skall kunna kontrollera, t.ex. lantmäteriverksamhet, jordbruksnämnd osv. Man klarar alltså inte det. Jag vill berömma försvarsministern. Det är lätt för mig att göra det, eftersom utskottet är enigt på två områden. Det ena är att försvarsministern redan nu rycker ut något ur FU88 och genomför en decentralisering inom försvarsmakten och lägger ansvaret lokalt hos krigsförbandschefer. Hade man haft ett sådant system där ansvar och befogenheter hade följts åt, så hade kanske icke detta hänt. Man talar om att försvarskommittén skall titta på detta. Jag tror att det är riktigt av försvarsministern att säga att riksdagen redan nu kan bestämma att den här decentraliseringen skall göras. Det är nödvändigt att i denna organisation decentralisera ansvaret, och sedan också utkräva ansvar. Det andra jag vill berömma försvarsministern för är att han i propositionen säger: Låt oss ta bort åtta infanteribrigader, IB 66-orna. Det är på papperet en stor minskning, och många har ondgjort sig över denna minskning av försvaret. Man hade naturligtvis kunnat vänta till i höst, men det är bra att det sker nu. Det är en markering av att försvaret är i obalans och att vi måste angripa den obalansen tidigt. Riksdagen har ett speciellt ansvar för att den offentliga sektorn fungerar, och det gäller i extra hög grad ett sådant område som försvaret. Det är inte som inom sjukvården, där patienter och anhöriga hjälper oss att tala om ifall det inte stämmer, eller som i skolan där elever och deras föräldrar hjälper till. Signalerna har inte riktigt nått fram, men nu vet vi att försvaret är i obalans. Ett enigt utskott säger detta nu om krigsorganisationen. Jag hade önskat att vi skulle ha en större enighet också i fråga om fredsorganisationen när man gör motsvarande rationalisering. Men det är förmodligen politiskt svårare. Vi försöker nu blicka mot 90-talet och in på nästa sekel. Jag kan gå sju försvarsministrar tillbaka — till Sven Andersson, som lämnade en proposition till 1972 års riksdag. Vi har nu ett halvår kvar till 90-talet, men detta var åtta år innan 80-talet började. Då skrev Sven Andersson: ”För att brigaderna skall svara mot de krav som 1980-talets stridsmiljö ställer krävs emellertid kostnadskrävande investeringar — — — vilka medför stora ekonomiska bindningar efter planeringsperioden. Den ekonomiska restriktivitet som måste iakttas gör det därför nödvändigt att minska antalet brigadförband.” Sedan föreslog han — och fick riksdagens ja till — att vi skulle ta bort dessa brigader, som vi nu, 17 år senare, för andra gången beslutar att ta bort. Man kan naturligtvis som vän av ordning säga: Tänk om detta riksdagsbeslut hade fullföljts 1972, om de brigaderna hade tagits bort och förts över till lokalförsvaret — och om vi då, som sades i propositionen, hade sett över lokalförsvarets organisation och materiel. Då hade vi naturligtvis inte haft den obalans som vi nu har. Jag tycker att det är mycket positivt att vi har fått ett förslag från regeringen om att på den här punkten snabbt fatta beslut — för det behövs. Jag har lätt att upprepa vad Björn Körlof sade om Kopparbergs län — att det naturligt hör till Milo NN. Kopparbergs län är ett skogslän, och man har i detta militäroch civilområde stor kunskap om skogslänens förhållanden. Näringsgeografiskt och operativt hänger Kopparbergs och Gävleborgs län mycket nära samman. Dessutom har Dalarna en hel del resurser som man har brist på i Jämtlands och Västernorrlands län. Och en poäng med civilbefälhavarinstitutionen är möjligheten att fördela mellan län, så att man inte behöver gå till regeringsnivå för att kunna göra en sådan fördelning. Men har man bara bristområden, är det inte så lätt att fördela. Det är alltså synd att inte de saker som finns i Kopparbergs län kan användas i dessa sammanhang. Nu vet vi att olika aktörer i detta stora militäroch civilområde mycket gärna har velat lägga beslag på Dalarna, eftersom man ser Dalarna som ett område dit man flyttar utrymmande stockholmare. Men länsstyrelsen i Kopparbergs län och den militära myndigheten säger mycket klart att ”vi hör naturligt samman med Nedre Norrland”. Att det här förslaget från regeringen nu kan gå igenom beror på centerpartiet, som i andra sammanhang gärna markerar sin förståelse för skogslänen. Det är en litet förvånande konstellation, må jag säga. Roland Brännström var vänlig nog att erinra om att utskottet när det gällde JAS tar fasta på vad vi anfört i en folkpartimotion och talar om att det är ett ansvar som man tar på båda sidor. Vad vi sade i den motionen var att de fyra koncerner som står bakom IG JAS gav trovärdighet åt förmågan att fullfölja kontraktet. Vi anför i motionen att de säkerhetspolitiska skälen för svensk flygplansproduktion är starka, men självfallet får det inte innebära att staten kommer i underläge i förhandlingarna. Både industrin och staten måste därför ta ett ansvar i de förhandlingar som förestår. Paul Ciszuk har haft vänligheten att nämna en folkpartimotion och en folkpartireservation rörande skyddsskolan i Umeå. Det är, tycker vi, allvarligt att man nu går att fatta ett beslut om att en myndighet inom försvarsmakten skall kunna bli den myndighet där man utbildar vapenfria. Vi har aldrig — i varje fall aldrig under efterkrigstiden — kommenderat vapenfria till utbildning eller tjänstgöring vid en militär myndighet. Detta kan leda till skada på det sättet att man kan misstänkliggöra hela vapenfriinstitutionen. Den som blir uttagen till vapenfri tjänst vet ju inte i detta fall om han kommer att hamna på en militär myndighet. Herr talman! När Kerstin Ekman inte hade någon replikmöjlighet kvar, passade försvarsministern på att betygsätta folkpartiet i ett avseende: Fanns det någon rimlighet i vad vi sade om pengar och ambitioner? Försvarsministern anförde att vad folkpartiet föreslår är 400 milj.kr. Vad vi sagt är att det är 400 milj.kr. det här budgetåret och 800 milj.kr. nästa budgetår, alltså summa 1,2 miljarder kronor. Egentligen skulle man inte behöva ha några pengar alls, för vad det är fråga om är beställningsbemyndigande. Vi har sagt att det är fyra konkreta objekt. Det första är luftvärnsrobotar. Beställer man nu, så levereras de ju inte förrän i början av 90-talet. Det andra objektet är helikoptrar. Även om vi snabbt skulle fatta beslut om att importera en helikopter, så kommer leveransen, dvs. utbetalningen, senare. När det gäller ubåtar, det tredje objektet, har vi sagt att det låg en signaleffekt i försvarsbeslutet; man skall öka antalet ubåtar till 14. Vi vet att ekonomin är pressad, och det behöver inte bli vad som låg i försvarsbeslutet — fem nya Ubåt 90 och livstidsförlängning av två Sjöormar. Det kan ju bli en variant — fyra Ubåt 90 och i så fall livstidsförlängning av tre Sjöormar. Då skiljer det på en ubåt, och vad kostar en ubåt? Vi vet att om man bygger tre ubåtar blir styckpriset på dem mycket högt. Ubåt nr 4 kostar 60-70 96 av vad de andra kostar. Det fjärde objektet var kustrobotar. Vi har sagt att ingen vet vad ett kustrobotbatteri kostar. Man kan nämligen tänka sig att göra mindre enheter — kanske färre fordon. Det underlättar också därigenom att det är lättare att gömma dem. Och hur många robotar skall man ha? Vill man säga att ett kustrobotbatteri skall ha ett visst antal robotar? Men vi kan se alla sjömålsrobotar som en enhet, och sedan kan man skjuta från kustkorvett, från robotbåt eller från kustrobot. Poängen är att man maximerar en angripares förbekämpningskapacitet; man ökar plattformarna. Dessutom är flera av dessa saker — det gäller helikoptrar och luftvärnsrobotar — innefattade i ÖB:s planer. Det är bara det att man skall göra en liten förskjutning i tiden. Då är frågan: Vilken planeringsperiod? Den bedömning vi har gjort, 1,2 miljarder, kan vara rimlig. Sedan vet vi att man, som i alla sådana här sammanhang, inte skall spela med helt öppna kort. Nu kan vi säga till industrin: ”Vi köper en fjärde ubåt om vi får ett rimligt bud från er.” Det är detta som gjort att vi inte har försökt specificera de fyra objekten, för det är detsamma som att ha ett golv vid förhandlingar. Nu har jag i och för sig dålig erfarenhet av att ta fram siffror. Men vi har icke använt myndigheterna som referens, utan vi har själva inom partiet försökt göra en bedömning. Och innan någon har sagt på vad sätt siffran är fel —låt mig säga att det som försvarsministern sade om 400 milj.kr. är en oriktig återgivning av vad som står i vår motion. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samma reservationer som Kerstin Ekman har yrkat bifall till.
Herr talman! Jag försökte redan tidigare att få en replik, men det uppmärksammades inte av talmannen, vilket jag beklagar. Eftersom Hans Lindblad tog upp samma fråga på nytt, nämligen miloindelningen, försöker jag att göra en kommentar nu. Redan i mitt inledningsanförande sade jag att det rör sig om en fråga där det finns motiv för såväl det ena som det andra. Här gäller det valet mellan Milo Nedre Norrland och Milo Mitt. Att utskottsmajoriteten till slut förordade Milo Mitt berodde framför allt på det som ÖB och regeringen hade lagt i vågskålen. Då vägde det över för detta alternativ. Man kan se litet grand på geografin och konstatera hur ett Milo Mitt utan Kopparbergs län skulle ha sett ut. Värmland skulle då ha bildat en smal spets enligt den geografi som det i alla fall är omöjligt att förneka. Jag menar att de motiv som majoriteten står bakom dock är ganska hållbara. Låt mig också, liksom Hans Lindblad, till Björn Körlof framföra mitt eget, och jag tror också utskottskamraternas, tack för ett bra arbete under den tid som han har deltagit i utskottets arbete. Han har deltagit i arbetet på ett konstruktivt sätt, även om det ibland har blivit något motsträvigt, eftersom han företräder en annan politik än jag.

Herr talman! Hans Lindblad tog upp miloindelningen. Han sade att han tyckte att det inte var bra att centerpartiet i denna fråga saknade förståelse för skogslänen. Tillsammans med socialdemokraterna utgör alltså centern majoritet och anser att Kopparbergs län skall föras till Milo Mitt. Jag skall citera litet ur betänkandet. Det står bl.a. följande: ”Att överföra länet till luftförsvarssektor Nedre Norrland eller dela länet mellan sektorerna medför betydande kostnader. Dessa orsakas av sambandstekniska m.fl. ändringar och har uppskattats till 80—100 milj.kr.” Nu vet jag att Hans Lindblad inte delar militärernas uppfattning när det gäller kostnader för luftförsvarssektorn. Men någon skall man väl lita på, och i det här fallet litar jag mer på militärerna än på Hans Lindblad. Vidare står det i betänkandet: ”Nackdelen från markoperativ synpunkt av att hela Gävleborgs län tillhör Nedre Norrlands militärområde uppvägs av att överbefälhavaren under krig får besluta om tillfälliga ändringar i indelningen i militärområden. Med det sagda anser utskottet att starka militära skäl talar för att Prot. 1988 försvarsområde tillhör Mellersta civilområdet/militärområ 25 maj 1989 det. Från rent civil synpunkt finns också vissa fördelar med detta. Utskottet vill särskilt peka på att det finns ett betydande näringsgeografiskt och EA rst kulturellt samband också mellan Kopparbergs län och Mälardalen.” SORGSEN ENr förG svaret, m.m. Den utredning som föregick miloindelningen leddes ju av ÖCB och Gunnar Nordbeck, som ju också kan de civila bitarna i det här fallet. Gunnar Nordbeck förordade den indelning som också riksdagsmajoriteten står bakom.

Herr talman! Om man skulle föra Kopparbergs län till Nedre Norrlands civiloch militärområde skulle sambandsutbyggnaden kosta mellan 80 och 100 milj.kr. Detta säger alltså myndigheterna. Antag att riksdagen bestämmer att Kopparbergs län förs till Nedre Norrlands militärområde. Jag skulle då vilja fråga om ni tror att chefen för flygvapnet skulle säga att han vill förorda att man tar 80—100 milj.kr. från vapen och annat för att man skall kunna bygga nya eleller teleledningar. Då heter det nog: Nej, vi gör det väl i samband med att vi ändå skall bygga nytt. De där siffrorna är alltså avsedda för att få politikerna att fatta ett visst beslut. Skulle politikerna ändå fatta beslutet är det klart att investeringarna inte kommer att göras. Detta tycker jag att det fanns rätt klara indikationer på. På den militära sidan tryckte man mycket hårt på saken. När det gäller den civila sidan är det sant att Gunnar Nordbeck är generaldirektör och chef för överstyrelsen för civil beredskap, men han avstod naturligtvis från att vara med när remissen skulle besvaras. Myndigheten som sådan hade ju en annan uppfattning och ansåg att länet skulle föras till Nedre Norrlands militärområde. Men när Gunnar Nordbeck satt som enmansutredare och försvarsstaben hävdade att de där siffrorna var riktiga, valde Gunnar I Nordbeck att ansluta sig. Han uttalade sig alltså inte som talesman för ÖCB utan sökte något slags kompromiss med militären. Finns det ett civilbefälhavarkansli i Östersund och antalet län är tre — Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län — kan man skogslänen ganska bra. Tillkommer sedan Kopparbergs län har man mycket stor nytta av den kunskap som man redan besitter. Det är en mycket stor skillnad att sitta vid Hötorget där civilbefälhavarkansliet i det här området ligger. Här kan man se Stockholmsområdet, och man kan blicka ut mot Östersjön och Gotland. Förmodligen kan man också rätt mycket om Södermanland och Uppland. Men man har naturligtvis skäligen litet kunskap om hur det är i våra skogsbygder. Dessutom kan man ju använda bara en niondel av sin tid för Kopparbergs län. Det är naturligt att man finns med i ett sammanhang där man hör hemma — skogslän som skogslän. För vår del tyckte vi att de nämnda skälen var mycket starka, och det står alltså fyra partier bakom dem. Sedan noterar jag att Ingvar Karlsson i Bengtsfors och jag använder mycket vilda uttryck om varandra i alla sammanhang, men det finns inget personligt i kritiken.
Herr talman! Jag vill ta upp bara en punkt. Hans Lindblad sade att det hade varit bra om Kopparbergs län hade förts till Nedre Norrlands militärområde, eftersom Kopparbergs län är ett skogslän. Då vill jag fråga Hans Lindblad varför man inte skall vara konsekvent och kräva att också Värmlands län skall föras till samma område. Värmlands län är ju också ett skogslän. Eller skall det vara en annan miloindelning? Jag tycker att det är synd att Värmlands län som enda skogslän skall bli kvar i Milo Mitt. Varför då inte ha sällskap av Kopparbergs län?
Herr talman! I grund och botten har Ingvar Karlsson rätt. Jag gjorde just denna invändning när jag reserverade mig i försvarsmaktens ledningsutredning 1974. Värmlands län hör naturligtvis till samma område, men det hela var utsiktslöst, eftersom frågan över huvud taget inte fanns med på myndighetssidan. Men egentligen skulle Ingvar Karlssons förslag vara en ännu bättre lösning.

Herr talman! I den svenska samhällsdebatten har frågor som rör det svenska försvaret blivit alltmer vanliga. Frågorna är av olika karaktär, och spännvidden mellan de olika ämnesområdena kan stundtals vara stor. De olika frågor som direkt eller indirekt berör försvarsområdet visar dock entydigt, det har de alla gemensamt, den enskilde medborgarens stora och uppriktiga intresse för dessa frågor. Alla frågorna är var och en på sitt sätt viktiga. Jag kommer dock att här ta upp endast några och vill, herr talman, börja med vissa värnpliktsfrågor. Från centerns sida har vi vid olika tillfällen motionerat om och föreslagit en utredning om de värnpliktigas sociala och ekonomiska villkor. En förberedande studie har med ursprung i dessa motioner arbetats fram av en sakkunnig för att ligga till grund för ett sådant utredningsarbete. Någon utredning har dock ännu inte tillsatts. Det har från den aktuella myndighetens sida ansetts att en sådan borde anstå till dess att det är dags för ett nytt försvarsbeslut. Frågan borde då aktualiseras som ett led i förberedelserna för försvarsbeslutet. En försvarskommitté är nu i fullt arbete och med hänvisning härtill menar vi i centern att det är dags att tillsätta den värnpliktssociala utredningen. Utredningsbehovet är stort, inte minst när det gäller ekonomiska villkor, försäkringsskydd, hälsooch sjukvård, kulturoch fritidsutbud, trafiksäkerhet m.m. Utskottets majoritet säger i sin skrivning att utskottet har inhämtat att man inom regeringskansliet för närvarande överväger vilka former som skall användas för att ta fram underlag för beslut i värnpliktssociala frågor. Vi i centern menar dock att tiden är mogen för att nu tillsätta en utredning. Det är mycket troligt att kommande försvarsbeslut medför ändringar av nuvarande situation och att dessa inte minst kommer att beröra de värnpliktiga och deras Prot. 1988/89:121 förhållanden. Då är det viktigt att de värnpliktigas situation får en allsidigoch 25 maj 1989 grundlig behandling. stort, även om en viss men dock marginell minskning har skett de senaste två åren. Den senaste statistik jag själv haft tillgång till omfattar åren 1979—1985 och visar att 72 värnpliktiga omkom under den perioden. 55 2 av de förolyckade omkom under fritidsaktiviteter, 29 920 under resor till och från förbanden och 13 26 genom skador under militär tjänstgöring. Dessa siffror visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nedbringa antalet av dessa så tragiska händelser. Jag vill understryka vikten av ett fortsatt engagemang för att främja trafiksäkerheten. Vissa åtgärder har föreslagits och även omsatts i praktisk handling. Det är angeläget att detta arbete drivs vidare och ges prioritet. Herr talman! I ett antal motioner från olika delar av vårt land tas ett gemensamt tema upp, nämligen olika regementens betydelse. Dessa motioner kan bara tolkas på ett sätt: De ger ett starkt och entydigt uttryck för tilltron till de lokala regementenas betydelse och förmåga. Som bosatt i sydöstra Sverige reagerar jag givetvis mot framfört förslag om nedläggning av I 11:i Växjö. Detta regemente är, i likhet med många andra i landet, vad jag skulle vilja kalla ett utpräglat bygderegemente. De värnpliktiga rekryteras i huvudsak från det område där de kommer att få sin militära utbildning och sin framtida uppgift i försvarsorganisationen. Försvaret av sydöstra Sverige har under de senaste åren fått en allt större betydelse. Det borde därför vara riktigt att ge försvaret av detta område ökad prioritet. Det finns i detta sammanhang all anledning att erinra om det starka engagemang som finns för frivilligförsvaret. Totalt mer än 65 000 personer är anslutna till någon av de 22 frivilliga försvarsorganisationer som detta regemente — I 11 i Växjö — har utbildningsansvaret för eller på annat sätt stöder. Det är viktigt att detta intresse och engagemang bibehålls. Från centerns sida menar vi att det är viktigt att det finns minst ett regemente eller en militär myndighet i varje län. Den sittande försvarskommittén har att arbeta med dessa regementsfrågor inom armén, och det är viktigt att det i det kommande försvarsbeslutet tas hänsyn till den betydelse I som de lokala regementena eller förbanden har. När det så gäller marinen vill jag framhålla att centern för ett år sedan medverkade till att förstärka resurserna för ubåtsbevakning och incidentberedskap. Överbefälhavaren skriver nu i sin programplan att den ekonomiska situationen för marinen är bekymmersam. I sin proposition anför regeringen att endast tre Ubåt 90 och ett tungt kustrobotbatteri kan anskaffas mot tidigare planerade fyra resp. fem. ÖB förordar bl.a. tidigareläggning också av anskaffandet av ett nytt ytstridsfartyg. I propositionen ger regeringen utvecklingsuppdrag för svensk försvarsindustri för att upprätthålla kapacitet och kunnande. Detta gäller dock tyvärr inte den marina sidan. Således kan vi konstatera att marinens behov av utrustning är stort, och. på fartygssidan föreligger inom en nära framtid ett stort behov av utbyte av många enheter. För att underlätta detta och för att 55 motverka den svacka i beläggningen på Karlskronavarvet som beräknas komma hösten 1990, föreslår vi från centern att ytterligare en kustkorvett anskaffas. Vi vill anslå medel för detta — 100 milj.kr. budgetåret 1989 91 — och ser det som en fråga av nationell betydelse att minst nuvarande kapacitet säkerställs vid Karlskronavarvet. Det är enligt vårt förmenande av yttersta vikt att så sker, och olika utredningar har oberoende av varandra kommit till den entydiga slutsatsen, att det ur alla aspekter är riktigast att tillverkningen av såväl ytstridsfartyg som ubåtar förläggs till Karlskrona och Karlskronavarvet. Kapacitet finns, kunnandet är i världsklass och anläggningen ligger geografiskt rätt placerad och i direkt anslutning till och i god samverkan med örlogsbasen. Karlskronavarvet satsar i dag hårt på att utveckla och ta fram fartyg med teknik och funktioner för svenska behov i en avancerad framtidsmiljö. Det är viktigt att detta utvecklingsarbete får fortgå. Således är det av flera skäl viktigt att slå vakt om och utveckla den kapacitet och det kunnande som finns där och att tillföra företaget ytterligare produktion. När det i övrigt gäller marinen, och då sydöstra Sverige, ser jag det som viktigt att marinens utveckling får fortgå i Karlskrona. Personalavgångarna är där mindre än vad de är i exempelvis Stockholmsregionen. Detta torde borga för att det i Karlskronaområdet finns tillgång till personal med god kompetens för god kontinuitet och utveckling av verksamheten. I andra motioner har man framhållit behovet av en sammanhållande myndighet för undervattensteknologi samt en utredning om möjligheten att flytta FMV:s fartygsavdelning till Karlskrona. När det gäller motionerna Fö430 om marinens utveckling, Fö436 om FMV:s fartygsavdelning och Fö603 om sammanhållande myndighet för undervattensteknologi skriver utskottet att man stöder motionärernas syfte med de föreslagna åtgärderna, nämligen att förbättra utvecklingen i den berörda regionen. Jag tolkar denna skrivning positivt och ser i densamma en positiv inställning till marinens behov. Utskottet anser, mot bakgrund av försvarskommitténs arbete, att riksdagen för närvarande inte bör göra uttalanden i enlighet med förslagen i de aktuella motionerna. Jag kan för närvarande dela denna utskottets uppfattning och ser med stort intresse fram emot försvarskommitténs förslag inom området. Jag hoppas att de skall ligga i linje med motionskraven. När det gäller de motioner som berör frågor som gäller Karlskronavarvets verksamhet sägs det i utskottets betänkande att det i likhet med tidigare år är viktigt att framhålla Karlskronavarvets betydelse för det svenska militära försvaret och för den regionala utvecklingen. Detta är i sig positivt. Dock menar vi från centern — det är i enlighet med vad jag tidigare anfört — att inte minst säkerhetspolitiska skäl talar för att minst nuvarande kapacitet bibehålls vid varvet. Förutom att redan nu ytterligare en kustkorvett bör beställas menar vi att ubåtsproduktionen i sin helhet på sikt skall överföras till Karlskrona. Låt mig så slutligen, herr talman, säga några ord om motion Fö432, som är avgiven av representanter för miljöpartiet och gäller Torhamns udde i Blekinge. Udden används som skjutoch övningsfält av bl.a. BK/KA2 för utbildningsverksamhet. Dessutom har FMV en skjutstation inom området. Dessa verksamheter har funnits där i olika omfattning i relativt lång tid. Prot. 1988/89:121 Dessutom anses Torhamns udde av ornitologiska kännare vara en av landets 25 maj 1989 främsta fågellokaler; där bedrivs periodvis under året omfattande ornitolo ; 5 Planeri giska studier och annan verksamhet. E 3 Rå anslag Olika intressen ser således området som betydelsefullt, var och en på sitt för detmilitära försvaret, m.m. sätt, och givetvis spelar verksamheten där stor roll för utvecklingen och utbyggnaden av de närbelägna samhällena Torhamn och Sandhamn. Invånare i dessa samhällen ser på olika sätt på verksamheterna på udden, och meningarna går i vissa fall isär. Det måste dock vara viktigt att slå fast att verksamheterna inom området inte negativt påverkar bygdens och byarnas utvecklingsoch utbyggnadsmöjligheter. Utskottet gör enligt mitt förmenande en korrekt bedömning då man anser att riksdagen inte bör göra något uttalande i frågan. Koncessionsnämnden behandlar nämligen för närvarande en ansökan från fortifikationsförvaltningen om den militära verksamheten inom området. Beslutet är troligtvis snart klart, och i början av juni månad är det avsett att slutgiltig ställning skall tas. Många remissinstanser har yttrat sig i ärendet, och det har även befolkningen inom området gjort. De synpunkter som har inkommit skall nu behandlas i laga ordning. Olika intressen och synpunkter skall då sammanvägas, och det är, som jag ser det, viktigt att det beslut som fattas ger möjlighet till en bra och god utveckling av bygden och dess framtid. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 30 och 38 samt till övriga av centerledamöter avgivna reservationer i det nu aktuella betänkandet.

Herr talman! Jag tänkte återföra debatten till det betänkande som vi har att avgöra i dag. Jag avser därför att beröra de delar av försvarsutskottets betänkande nr 14 som Roland Brännström inte tog uppi sitt anförande. Men det finns skäl att inledningsvis säga något om den anställda personalen. Den försvarsdebatt som förs i dag och som även har förts här i kammaren handlar oftast om ekonomiska ramar och materielfrågor. Personalfrågorna nämns mer sällan. Om vi i framtiden skall få en mer effektiv försvarsmakt måste dessa frågor fokuseras bättre. Alla personalgrupper inom försvaret måste ges möjlighet till en bra personalutveckling. Personalutveckling innebär inte bara att klättra på karriärstegen. Det innebär också att bli bättre på att fullgöra uppgifter i innehavd befattning samt att ta till sig nya uppgifter. Detta gäller både officerare och civil personal. Enligt överbefälhavaren saknas i dag ca 2 000 yrkesofficerare i krigsorganisationen. Behovet av reservofficerare kan inte heller tillgodoses. Antalet civilanställda är fler än vad som planerats. Personalbristen inom armén minskar möjligheterna att genomföra grundutbildningen. Inom marinen är det svårt att upprätthålla incidentberedskapen och samtidigt bedriva utbildning och materielunderhåll i tillräcklig omfattning. Inom flygvapnet är det inte möjligt att öka incidentberedskapen och samtidigt genomföra erforderlig utbildning. Det här visar hur stor bristen på personalresurser är. Detta kan Pil bli försvarets trånga sektor. Herr talman! De försvarsanställda är ändå en yrkesgrupp med starkt engagemang i uppgiften. Många är beredda att i omöjliga situationer tänja sig långt utöver vad som rimligen kan begäras av dem. Detta gäller inte minst de trupputbildade som i en svår vakanssituation gör stora insatser för att nå sitt förbands utbildningsmål. Det gäller vidare också dem som deltar i ubåtsskyddsverksamheten, i vilken övertidstimmar måste tas till utöver det normala. Först vid tiden för 1990-talets utgång bedömer man att en överensstämmelse kan uppnås mellan behov av och tillgång till personal inom hela försvaret. Utskottet ser, i likhet med försvarsministern, med tillfredsställelse på att avgångarna bland den flygande personalen har kunnat stävjas genom de vidtagna åtgärderna, bl.a. tillämpningen av det s.k. pilotavtalet. Personalfrågorna kommer naturligtvis såsom tidigare att behandlas av försvarskommittén inför nästa försvarsbeslut, men jag tycker ändå att det är väsentligt att nämna dem i dag. Överbefälhavaren redovisar i sin programplan och i sin årsredovisning för 87/88 att det i flera avseenden finns anledning att känna tillfredsställelse över det militära försvaret. Personalen är bra. Andan och motivationen hos de värnpliktiga är god — som försvarsministern här tidigare sade. Herr talman! Jag övergår nu till att behandla de reservationer som gäller det berörda området. I en motion aktualiserar folkpartiet en tidigare framförd synpunkt om att det är viktigt med samlevnadsundervisning i den militära befälsutbildningen. Utskottet konstaterar, liksom vid tidigare behandling av frågan, att utbildning i könsrollsfrågor och därmed sammanhängande attityder och värderingar ingår i den ledarskapsutbildning som är ett led i befälsutbildningen. Utskottet anser därmed att motionskraven får anses tillgodosedda, och den bör därför avslås av riksdagen. I det betänkande vi nu behandlar tas också upp vissa frågor rörande värnpliktig personal. Försvarsministern erinrar om att principer för ett nytt utbildningssystem för marinen redovisades för riksdagen i samband med 1987 års försvarsbeslut. Vad föredragande statsrådet därvid anförde lämnades utan erinran av riksdagen. Av propositionens redogörelse framgår att förberedelserna för införandet av det nya systemet därefter har fortsatt. Försvarsministern förordar att ett nytt utbildningssystem för flottan införs i enlighet med de av riksdagen godtagna riktlinjerna och ett av överbefälhavaren framlagt preciserat förslag. Folkpartiet har i motion begärt ett samlat förslag till utbildningssystem för hela marinen — vilket Kerstin Ekman tog upp här tidigare — och genomförandet av riksdagens principbeslut bör därför enligt motionärerna anstå. Utskottet har inhämtat att det är regeringens avsikt att det nya utbildningssystemet skall införas 1991/92 för både kustartilleriet och flottan. ÖB kommer därför inom kort att överlämna ett förslag till regeringen avseende kustartilleriet. De båda systemen avses alltså införas i ett sammanhang. Enligt utskottets mening tillgodoses den önskade samordningen genom planerade åtgärder, och riksdagen bör därför avslå motionen. Herr talman! Frågan om arméns utbildningssystem skall behandlas av försvarskommittén. Försvarsministern förordar dock, vilket han också tog upp här i dag, att försök med förkortad utbildning får genomföras inom armén och marinen under budgetåren 1989 91 i avvaktan på nästa försvarsbeslut. Han anger i propositionen att de värnpliktiga som deltar Prot. 1988/89:121 i försöken skall krigsplaceras i försvarsområdesförband efter fullgjord 25 maj 1989 grundutbildning. Av försvarsministerns redogörelse framgår att försöken inom armén föreslås omfatta värnpliktiga som man enligt nuvarande planer EE anslag främst avser att grundutbilda för placering i krigsförband som skall avvecklas för E MRilgära förs svaret, m.m. eller omorganiseras. Enligt det förslag till lag om försök med förkortad grundutbildning som försvarsministern redovisar, framgår att försöken varje år får omfatta högst 5 500 värnpliktiga vid armén och högst 500 värnpliktiga vid marinen. Försöken omfattar inte befälsuttagna värnpliktiga. I två partimotioner berör folkpartiet frågor om försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga. Genom försöksverksamheten bör man enligt motionärerna kunna utröna förslagets realiserbarhet i förband med 2,5 månaders grundutbildning för de meniga. Som framgått av den tidigare debatten delar utskottet försvarsministerns uppfattning att försöksverksamheten endast skall gälla en till fem månader minskad grundutbildning. Det är värt att påpeka att försöken skall omfatta en utbildning under fem månader. Det är en minskning i förhållande till 7,5 månader, vilket Björn Körlof också påpekade. Utskottet kan därför inte stödja att utbildningen ges en sådan inriktning som motionärerna förespråkar. Det har av debatten också framgått att folkpartiet står ganska isolerade i fråga om värnpliktsutbildning på 2,5 månader. Riksdagen bör därför avslå motionerna. Centern ställer sig i sin motion positiv till en försöksverksamhet, men förordar att den begränsas till ett år för att försvarskommittén skall få möjlighet att utvärdera resultatet. Det senare betonas också i moderaternas partimotion, och det framhölls också här tidigare av Björn Körlof. Moderaterna betonar därutöver att försöken bör omfatta högst 1 000 värnpliktiga. Utskottet har i det här fallet konstaterat att försvarskommittén inför nästa försvarsbeslut har att överväga olika utbildningsfrågor där utbildningstidens längd har central betydelse. Mot denna bakgrund delar utskottet motionärernas uppfattning att det är viktigt att försvarskommittén ges möjlighet att studera erfarenheterna från försöken. Enligt vad utskottet erfar kommer regeringen också att bereda kommittén denna möjlighet. Det finns inget samband mellan försöksverksamhetens längd och försvarskommitténs möjlighet att ta del av resultaten. Utskottet har vidare inhämtat att myndigheternas planering innebär ett mindre antal värnpliktiga än vad som anges i propositionen. Motionerna kan därmed anses delvis tillgodosedda, och de bör därför avslås av riksdagen. Utskottet tillstyrker det i propositionen framlagda förslaget till lag om försök med förkortad grundutbildning. Utskottet har heller inget att erinra mot de förbättringar av värnpliktsförmånerna som föreslås i propositionen. Under riksdagsbehandlingen instämde försvarsutskottet i vissa betänkligheter som hade anförts i en folkpartimotion. De riktar sig mot att låta en utbildningsanstalt vid vilken ett antal vapenfria tjänstepliktiga skall få sin 539 utbildning vara knuten till försvarsmakten. Med anledning härav uppdrog regeringen åt totalförsvarets chefsnämnd att överväga frågan. Chefsnämnden har funnit att de krav som måste uppfyllas inte är beroende av huvudmannaskapet och att det därför inte finns något behov av att ändra skyddsskolans organisatoriska ställning. Efter denna ytterligare belysning samt med hänsyn till att de vapenfria tjänstepliktiga hörts under beredningen anser utskottet att riksdagen bör kunna godtaga vad försvarsministern har anfört. Utskottet vill därmed inte tillstyrka motionsyrkandet. Jag övergår nu till att något beröra några frågor som väckts i motioner under den allmänna motionstiden. Centerpartiet anser i en motion att tiden nu är inne — som också Sven-Olof Petersson tidigare sagt — för regeringen att tillsätta en värnpliktssocial utredning. Låt mig upprepa något av vad utskottet uttalat på den punkten. Utskottet har inhämtat att man inom regeringskansliet för närvarande överväger i vilka former underlag skall tas fram för beslut i värnpliktssociala frågor. Utskottet anser därför att riksdagen inte nu bör uttala sig i enlighet med motionens önskemål. I en folkpartimotion yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag om justeringar i de värnpliktigas ekonomiska skydd. Utskottet har, senast under föregående riksmöte, behandlat dessa frågor. Det pågår ett arbete med att komplettera de värnpliktigas försäkringsskydd. Bl.a. avser regeringen att låta utreda vissa justeringar i det ekonomiska skyddet som underlag för försvarskommitténs arbete. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Utskottet anser därmed att motionen har tillgodosetts. Vpk, centern och miljöpartiet föreslår i en gemensam motion att personer på valbar plats och ordförande i partipolitiska organisationer skall ges rätt till tjänstledighet/anstånd från militär utbildning fr.o.m. den 1 juli till valdagen samma år. Utskottet har i olika sammanhang när det tidigare behandlat denna fråga ansett att nuvarande tillämpning av regler ger uttryck för en rimlig avvägning mellan olika intressen. Utskottet anser att de i motionen framförda motiven inte ger tillräckliga skäl för att ändra detta ställningstagande. Herr talman! Miljöpartiet lämnar i en motion en rad förslag till nya uppgifter för försvarsområdesregementena. Motionärerna föreslår bl.a. att det avdelas särskilda resurser för utbildning i civilmotstånd vid dessa. Utskottet anser att ett genomförande av dessa förslag skulle innebära att verksamheten vid försvarsområdesregementena ges en i väsentliga avseenden ny inriktning. En sådan omdaning bör enligt utskottet övervägas inom ramen för försvarskommitténs arbete. Utskottet föreslår därför att yrkandet avslås. Vpk anser i en annan motion, som har berörts tidigare här i dag, att flygflottiljen F16 87 en motion med samma yrkande. Utskottet ser nu inga skäl att ändra detta ställningstagande. Vpk har också yrkat att en högskola för det civila totalförsvaret lokaliseras till Karlstad. Utskottet vill erinra om att riksdagen under innevarande riksmöte har godtagit ett förslag från försvarsministern som innebär att förutsättningarna för en högskola för de civila delarna av totalförsvaret skall studeras. Utskottet föreslår därför att riksdagen nu inte gör något ytterligare uttalande i frågan. I en miljöpartimotion föreslås att 300 000 kr. avdelas till en fond för landsbygdsutveckling av hög angelägenhet från försvarssynpunkt. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att uppmärksamma glesbygdens problem. Utskottet anser emellertid att satsningar för att komma till rätta med dessa problem bör ha en annan inriktning än den som finns i motionsförslaget. Mot bakgrund av det anförda, herr talman, ber jag att få yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag tänker inte beröra de regementsnedläggningar som Sven-Olof Petersson tog upp. Det är en fråga för försvarskommittén. Jag hoppas vidare att jag inte förmenas möjligheten att säga ett tack till Björn Körlof för den tid som vi haft tillsammans i utskottet.
Herr talman! Barbro Evermo Palmerlund lyckades trots de vänliga orden till mig inte skingra dunklet omkring försöksverksamheten med femmånadersutbildning. Jag vill dessutom ställa en fråga till henne. Även om det står i propositionen att de som har genomgått den aktuella utbildningen skall krigsplaceras i försvarsområdesförband, försvarskompanier och försvarsbataljoner, är det inte klart angivet vilka utbildningsmål som skall uppnås. Avgörande för att man skall kunna bedriva försök med förkortad utbildning för värnpliktiga är att man sätter upp ett utbildningsmål. Visar det sig sedan att man inte når detta mål, kan det antingen bero på att man har haft för litet resurser i form av befäl eller på att man har haft alltför ont om tid. Min fråga är följande: Om socialdemokraterna är beredda att föra en diskussion om att fem månader kanske inte visar sig vara tillräckligt för att man skall nå upp till ambitionsnivån försvarskompani — det är ju i försvarskompani som dessa värnpliktiga skall krigsplaceras — är ni då beredda att föra en diskussion om att ta i anspråk utbildningstid utöver de fem månaderna? Skälet till att vi har gått med på att denna försöksverksamhet skall bedrivas är naturligtvis att vi förutser en krigsorganisation där inte alla värnpliktiga kan grundutbildas direkt i fältförband utan där man kommer att bli tvungen att direktrekrytera till territorialförsvarsförband. För att vi skall bli på det klara med vilka minsta utbildningsmål som då skall uppnås vill vi veta om dessa försök verkligen leder till att ambitionsnivån försvarskompani tillgodoses. Jag är fortfarande inte säker på om socialdemokraterna har låst sig för fem månader eller för att man skall nå utbildningsnivån försvarskompani. I det senare fallet kan vi kanske föra en diskussion om en förlängning av utbildningstiden när försöken är färdiga.
Herr talman! Överbefälhavaren har, som Björn Körlof vet, förordat att en sådan här försöksverksamhet genomförs. Detta har regeringen tagit fasta på och lägger fram förslag härom till riksdagen, utan att i detalj ha preciserat hur den skall se ut. Enligt den ordning som vi i övrigt tillämpar för hantering av frågor av detta slag må det ankomma på regeringen att tillsammans med ÖB utröna detta. Vi har dock i diskussioner i utskottet, där Björn Körlofs synpunkter tidigare har framförts, förutsatt att utbildningen skall leda fram till kompaniförbandsnivån. Men om regeringen kommer fram till detta tillsammans med överbefälhavaren kan jag inte svara på just nu.

Herr talman! Jag skall ägna mitt anförande åt den del av utskottets betänkande som berör totalförsvarets geografiska indelning på högre regional nivå. I motion FÖ4 har Göran Engström och jag föreslagit att Kopparbergs län skall tillhöra Nedre Norrlands civiloch militärområde. Skäl för detta har vi anfört i vår motion, och de finns även anförda i reservation nr 2, som vi kommer att rösta för. Milo Ö är redan nu stort och, beroende på antalet län, infrastruktur och befolkningsmängd, redan komplext och därmed svårt att leda. Komplexitet och svårigheter ökar om man tillför ytterligare ett län till Milo Ö. Nedre Norrland omfattar tre län, nämligen X, Y och Z län, och skulle med tillförande av Kopparbergs län komma att omfatta fyra län. Det är inte rimligt att snedfördela ledningsresurserna på det sätt som föreslås i propositionen. Kopparbergs län bör därför föras till Nedre Norrland, som därmed skulle omfatta fyra län. Det är rimligare balans med fyra län i ett område och åtta län i det andra än, som förslaget är, fortsatt tre län i Nedre Norrland och nio län i det nya mellersta militärområdet. Milobefälhavaren har det totala ansvaret för försvaret inom sitt militärområde, liksom civilbefälhavaren över den civila delen av totalförsvaret — i Nedre Norrland från kust till gräns. Kustförsvaret går i dag i stort sett från Örnsköldsvik till Gävle, men på gränssidan är området bara från norra Jämtland t.o.m. Härjedalen. Gränsförsvaret söder därom, i nivå med kustförsvaret ner till Gävle, ligger inom en annan militärbefälhavares område. Det är naturligtvis inte bra. Ur ledningssynpunkt är det alltså viktigt och helt rätt att Kopparbergs län förs till Nedre Norrland. Norrlandsbrigader utbildas vid I 13 i Falun, I 5 i Östersund och I 21 i Sollefteå. Det underlättar produktionen av Norrlandsbrigader och är logiskt om denna utbildning förs under samma hatt, dvs. Nedre Norrland. Ur produktionssynpunkt bör alltså Kopparbergs län föras till Nedre Norrland. Herr talman! Infrastrukturen i Nedre Norrland är ganska svag. Vissa resurser måste tillföras. Infrastrukturen förstärks om Kopparbergs län förs till Nedre Norrland. Detta blir särskilt akut vid krigstillstånd. Klimat, terräng, geografi m.m. visar att det även ur operativ synpunkt är riktigt att föra Kopparbergs län till Nedre Norrland. Så till sist ytterligare ett tungt vägande skäl för våra krav: Folkets vilja. Länsstyrelsen i Kopparbergs län med landshövding Lilly Hansson i spetsen — Prot. 1988/89:121 har uppvaktat försvarsutskottet och framfört krav på att få tillhöra Nedre 25 maj 1989 Norrland. Herr talman! Jag förmodar att inte alla ledamöter i försvarsutskottet SR onslag använt sin kompetens och framför allt titt sunda förnuft helt ut hittills, Men /P" E oa nu blir det tillfälle att göra det vid den kommande omröstningen, och då ser SVErER Rae man till att man röstar för att Kopparbergs län förs till Nedre Norrlands civiloch militärområde. Det är det som föreslås i reservation 2. Alltså, herr talman: Kopparbergs län bör ur lednings-, ur produktionsoch ur operativ synpunkt och med hänsyn till folkets vilja överföras till Nedre Norrland. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2, som beaktar kravet i motion Fö4 av Göran Engström och mig. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet.

Herr talman! Att det betänkande från socialutskottet som vi nu har att behandla föreslår en legitimation för en ny grupp inom den svenska hälsooch sjukvården är utomordentligt positivt. Det ger den enskilda människan en utvidgad valmöjlighet, när det kanske inte varit möjligt att få vård på annat sätt. Det ger läkare möjlighet att remittera i de fall som han anser att just behandling hos en legitimerad kiropraktor är den bästa behandlingen för hans patient. Legitimationen är viktig av åtminstone två skäl: Den innebär att man skiljer ut de seriöst arbetande kiropraktorerna från de lycksökare som beklagligtvis också är verksamma i branschen. Skrämmande exempel på vad sådan, mindre seriös verksamhet kan leda fram till har nyligen visats i en uppmärksammad uppsats av professor Harry Boström, ordförande i Svenska läkaresällskapet och sakkunnig i alternativmedicinkommittén. Legitimationen innebär också en trygghet för den enskilde patienten, en stämpel, som säger att den som man söker vård hos också har en kvalificerad utbildning och har fullgjort en praktisk tjänstgöring. Därför är det positivt att riksdagen i dag har möjlighet att fatta ett beslut som nog med viss rätt kan sägas vara smått historiskt, nämligen att via denna legitimation till det som kallas Doctors of Chiropractic öppna en dörr för en del av den seriösa delen av den alternativa medicinen. Men det hade varit ännu bättre om vi haft ett mera omfattande beslutsunderlag. Det borde varit möjligt att i dag fatta motsvarande beslut för andra grupper inom den manuella terapin. Detta är också en synpunkt som framförts i form av ett särskilt yttrande fogat till alternativmedicinkommitténs betänkande. Den grupp som ligger närmast till för det samhällserkännande som en legitimation innebär är naprapaterna. I motsats till kiropraktorerna är naprapaterna utbildade i Sverige. Sådan utbildning bedrivs vid naprapatskolan i Stockholm. Utbildningen är fyraårig och motsvarar 160 poäng vid högskoleutbildning. Denna utbildning ges av anställda lärare, som i flertalet fall är utbildade läkare. Endast den som med godkänt resultat har genomgått kvalificerad utbildning har rätt att kalla sig naprapat. Naprapatin är en väl etablerad vårdform i Sverige. Årligen söker 200 000 patienter vård hos en naprapat. Totalt innebär det en miljon besök per år hos ca 400 naprapatmottagningar runt om i Sverige. Naprapatin utgör en viktig, medicinskt accepterad komplettering av den offentligt organiserade vården. Det finns således många skäl att ge legitimation också till naprapater. Naprapatutbildningen är etablerad i Sverige. Därmed finns möjlighet för socialstyrelsen och andra myndigheter att följa verksamheten och också utöva nödvändig kontroll. Det ligger också i allas intresse att den trygghet som en legitimation innebär kommer de patienter till godo som utnyttjar en naprapat. Det är därför olyckligt att regeringens proposition enbart omfattar legitimation för vissa kiropraktorer. Detta i sin tur är en följd av alternativmedicinkommitténs uppläggning av sitt arbete. Det naturliga hade varit att samtliga frågor rörande den manuella medicinens ställning hade behandlats i ett sammanhang. Detta har inte skett. Därmed kan inte heller riksdagen fatta något annat beslut än det som socialutskottet har föreslagit. Men långsiktigt är det viktigt att naprapater och kiropraktorer får en mera likvärdig bedömning. Det är emellertid viktigt att observera utskottets skrivning på s. 10 i betänkandet , där utskottet med anledning av ett större antal motioner skriver: ”Utskottet instämmer i motionärernas bedömningar att det inom naprapatin bedrivs ett seriöst arbete. Så snart tillräckligt underlag för ett ställningstagande föreligger beträffande naprapaterna bör regeringen pröva frågan om deras legitimation”. Detta är en klart uttalad viljeinriktning, som alltså ett enhälligt utskott står bakom. Låt mig få fråga socialdemokraternas talesman i denna debatt: När är det tidsmässigt möjligt att ”tillräckligt underlag” kan finnas, så att regeringen kan förelägga riksdagen förslag till beslut även för i Sverige utbildade naprapater? I reservation 2 följer vi moderater och folkpartisterna upp ett antal motionsyrkanden om att en kiropraktor — efter att ha erhållit den legitimation som nu blir möjlig — skall få ersättning från sjukförsäkringen för den utförda behandlingen, efter det att en läkare har ställt diagnos och remitterat patienten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I tidningen Vi, som i dag har kommit i ledamöternas fack, kan man läsa följande: Har Lars Werner aldrig haft ont i ryggen? Det kan ni läsa när ni kommer till era fack, om ni inte har läst det ännu. Detta har sin utgångspunkt i den diskussion som förs i kväll och det beslut som förmodligen kommer att fattas vid nästa arbetsplenum, där vpk är det enda parti som har velat avslå regeringens förslag och gå emot regeringen i denna fråga. I Vi har man skrivit att vpk har väckt en motion mot kiropraktorlegitimering i avvaktan på att hela det manuella medicinska området klarläggs och blir föremål för en samlad bedömning. Det är precis vad vi har skrivit, vilket inte är detsamma som att vi är av den uppfattningen att denna legitimering aldrig skall komma till stånd. Jag tycker att Per Stenmarck argumenterade ganska bra för skälen till att det är viktigt att man gör en bedömning av samtliga frågor som rör det manuella medicinska området. Om man utgår från den pläderingen borde Per Stenmarck egentligen instämma i vår reservation. Jag kan inte förstå varför han inte har gjort det. Det blir nämligen den logiska följden när man för det resonemang Per Stenmarck för. Men det är inte för sent att ändra sig. Vi skall väl antagligen inte rösta förrän i morgon. Dessutom är vi i vpk inte ensamma om vår uppfattning. Det framgår av de remissvar som kom i samband med alternativmedicinkommitténs betänkande. Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har inte heller kunnat finna några skäl för att särbehandla just denna grupp. Försäkringsöverdomstolen ställer sig tveksam till att man genomför legitimering av kiropraktorer innan man har studerat hela området. KAM kan inte heller biträda kommitténs betänkande utan vill att det skall dras tillbaka i avvaktan på att hela området är klarlagt. Svensk förening för ortopedisk medicin framför precis samma synpunkter, nämligen att man skall avvakta en samlad bild. Man kan ju tycka att det låter mycket träigt och stockigt att göra så, eftersom det, såvitt jag förstår, har gjorts på det sättet ända sedan början av 70-talet, men alternativmedicinkommittén skall lägga fram sitt slutbetänkande redan till hösten, och varför man då inte skulle kunna avvakta detta halvår tycker jag är svårt att förstå. Jag kanske är mer skeptisk än Per Stenmarck till vad utskottsmajoritetens utfästelser faktiskt innebär. Jag har visserligen suttit bara knappt en mandatperiod i riksdagen, men jag har förstått att socialutskottet har gjort tillkännagivanden åtskilliga gånger utan att det har skett något. Faran är väl att också denna fråga på samma sätt drar ut på tiden. Då kan det få mycket svåra konsekvenser för de grupper som inte har kommit med.

Herr talman! Jag skall inleda med att tacka för de vänliga orden från Gudrun Schyman. Jag misstänkte nästan att hon skulle dra slutsatsen att jag egentligen pläderade för hennes reservation. Jag skall gärna medge att vi ett bra tag funderade på vilket som egentligen var det bästa sättet att hantera denna fråga, om man så att säga skulle skicka tillbaka hela ärendet till alternativmedicinkommittén och be den återkomma med ett samlat grepp när det gäller denna fråga. Jag är också medveten om att ett antal remissvar pekade i den riktningen. Men vi gjorde ändå bedömningen att det har öppnats åtminstone en halv dörr för alternativ när det gäller den manuella terapin. Om ärendet skickas tillbaka tror jag inte att man skall utesluta att man för ganska lång tid framöver har stängt denna dörr. Genom det beslut som vi kommer att fatta i detta ärende, som jag inte tycker är det bästa beslutet men som ändå är det näst bästa, öppnar vi dörren för åtminstone vissa av de välutbildade kiropraktorerna. Min förhoppning är att det inte skall dröja alltför länge innan också naprapater och kanske även andra grupper inom den alternativa medicinen kan få legitimation. Jag ser just nu fram emot att få höra vad Aina Westin kommer att säga om tidpunkten när detta kan bli möjligt.
Prot. 1988/89:121 Herr talman! Jag skall inte säga så mycket mer eftersom Aina Westin skall 25 maj 1989 gå upp i talarstolen. Men vi gör förmodligen olika politiska bedömningar av hur gångjärnen i dessa dörrar fungerar. Jag tycker att det är naivt att som Per Stenmarck tro att det skall hända något redan i höst. Men vi får dra våra olika
Herr talman! Jag tror inte att detta kommer att hända i höst. Men jag har en förhoppning om att alternativmedicinkommittén skall kunna avsluta sitt arbete ganska snart och att det därefter skall vara mer eller mindre en formfråga för regeringen att lägga fram ett förslag på riksdagens bord. Jag tycker att den skrivning som utskottet har gjort och som vi är eniga om, med undantag för vpk, verkligen visar att det finns en klar viljeinriktning över alla politiska gränser för att nå fram till en sådan lösning så snart det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Om riksdagen i en kommande votering ställer sig bakom socialutskottets betänkande om legitimering av vissa kiropraktorer är detta, precis som Per Stenmarck sade, ett historiskt beslut. Det är i så fall första gången som utövare av en alternativmedicinsk terapi, som hittills lytt under kvacksalverilagen, får ett samhällserkännande och blir inordnad i den etablerade hälsooch sjukvården. Herr talman! Vägen fram till dagens förslag och ställningstagande har emellertid varit lång. Redan 1947 väcktes en motion om att kiropraktorer skulle få använda röntgen. Andra kammaren sade ja, men första kammaren sade nej, och därmed föll förslaget. I två likalydande motioner till 1949 års riksdag begärdes en skyndsam utredning angående legalisering av den kiropraktiska verksamheten. Motionerna avslogs med hänvisning till 1941 års behörighetslag. En flerpartimotion 1976 ledde till att legitimationsfrågan hänsköts till den då verksamma medicinalansvarskommittén. 1980 fick socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Landstingsförbundet utarbeta en projektplan och genomföra en försöksverksamhet med kiropraktorer inom den offentliga sjukvården. Den grupp som man i första hand skulle använda sig av var Doctors of Chiropractic. På grund av många samverkande orsaker kom denna försöksverksamhet inte till stånd trots sex års förberedelsearbete. Detta skapade naturligtvis stor irritation på många håll, inte minst i riksdagens socialutskott. Det var i det läget som den i december 1984 tillsatta parlamentariska utredningen alternativmedicinkommittén, AMK, helt enigt beslöt att i ett delbetänkande behandla frågan om legitimation för vissa kiropraktorer. AMK lät, som också framgår av betänkandet, utföra en systematisk genomgång och värdering av den hittills publicerade vetenskapliga litteraturen om kiropraktik och manipulationsbehandling. Arbetet har utförts vid socialmedicinska institutionen vid Umeå universitet.

Förslaget innebär att de kiropraktorer som har examen som Doctors of Chiropractic vid godkänd utländsk högskola eller som har annan godkänd utländsk utbildning skall kunna få legitimation. Som villkor för legitimation måste sökanden ha fullgjort praktisk tjänstgöring i svensk hälsooch sjukvård motsvarande ett års heltidstjänstgöring. Sökande skall också ha för yrket behöriga kunskaper i svenska författningar och nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket. Yrkesbeteckningen legitimerad kiropraktor föreslås också få straffrättsligt skydd. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Herr talman! Samtliga partier i utskottet utom vpk ställer sig bakom förslaget om legitimation. Det tycker jag är glädjande. Gudrun Schyman har tidigare angett vpk:s skäl för att gå mot förslaget, vilket också framgår av vpk:s reservation. Vpk menar att gruppen Doctors of Chiropractic är en liten grupp i förhållande till andra verksamma kiropraktorer och att man borde vänta med ett ställningstagande tills hela det manuella medicinska området blir klarlagt. Vpk har rätt i att Doctors of Chiropractic inte är den enda grupp som ägnar sig åt manipulationsbehandling. Men från utskottsmajoritetens sida anser vi — och det finns anledning påpeka att det inte finns några motioner som talar emot detta — att det nu finns underlag för att pröva frågan om legitimation för dessa kiropraktorer. Det gör vi av följande skäl. Som framgår av propositionen genomgår Doctors of Chiropractic en gedigen 4-5-årig högskoleutbildning, som internationellt bedömts hålla god kvalitet. Utbildningen har vid ett par tillfällen granskats av svenska myndigheter, och man säger att den i sina prekliniska delar är likvärdig med den svenska läkarutbildningen. Den här gruppen har anammat det naturvetenskapliga synsättet och inriktat sig enbart på behandling av funktionsrubbningar i rörelseorganen. Detta gör att de faktiskt har mer gemensamt med den ortopediska medicinen än den övriga alternativa verksamheten. Internationellt är Doctors of Chiropractic en välkänd grupp. Vi menar att om den här gruppen nu blir legitimerad påverkar detta inte frågan huruvida andra grupper, som använder sig av manipulationsbehandling, skall legitimeras eller ej. Jag påpekade tidigare i mitt inlägg att vi lade fram vårt delbetänkande 1987, alltså för två år sedan. Gudrun Schyman frågade om remissinstansernas svar. Flertalet av remissinstanserna var faktiskt positivt inställda till förslaget. Stora organisationer, som Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation med medlemmar som verkligen är i behov av och anlitar kiropraktorer, har ställt sig positiva till förslaget. Från LO har man också sagt att man anser att det är bra att vi får den här formen av varudeklaration och menar att man nu kan anta förslaget och återkomma till naprapaternas legitimering när det finns tillräckligt underlag. Herr talman! Som jag framhållit tidigare gäller som villkor för legitimation att sökande har examen som Doctor of Chiropractic vid godkänd utländsk högskola eller annan godkänd utländsk utbildning. I en moderat motion Prot. 1988/89:121 yrkas att motsvarande svensk utbildning skall ges samma ställning som 25 maj 1989 utländsk. Med anledning därav konstaterar vi från utskottets sida att den utredning som föreligger och som det redogörs för i alternativmedicinkommitténs betänkande och i propositionen visar, att det för närvarande inte finns någon utbildning av kiropraktorer i Sverige som uppfyller de krav som vi i dag ställer för godkännande. Men får vi framdeles en sådan kiropraktorutbildning, då förutsätter utskottet givetvis att socialstyrelsen prövar frågan. Eftersom debatten hitintills har handlat mycket om naprapater skall jag också gå in på den frågan. Krav på legitimation av naprapater har förts fram i ett stort antal motioner, väckta dels i anslutning till propositionen, dels under den allmänna motionstiden. Detta har föranlett omfattande aktiviteter både i och utanför riksdagshuset. Som Per Stenmarck också framhöll har vi från utskottets sida gjort samma bedömning som motionärerna, att det inom naprapatin bedrivs ett seriöst arbete men att problemet i dag faktiskt är att det inte finns ett tillräckligt underlag för att riksdagen skall kunna ta ställning. Det är viktigt för riksdagen att ha ett ordentligt underlag för att ta ställning i så viktiga frågor som den här. Yrkesgruppen naprapater har vi diskuterat ingående i alternativmedicinkommittén. Vi har ett särskilt kapitel i kommitténs huvudbetänkande, som förhoppningsvis skall vara klart någon gång i oktober-november att överlämnas till socialministern. Jag kan bara svara för alternativmedicinkommittén; därefter skall betänkandet få den sedvanliga behandlingen. Men vi har sagt från utskottet att så fort det finns ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande bör regeringen pröva frågan om naprapaternas legitimation. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna. I det avseendet tycker jag att motionärerna borde känna sig lugnade och tillfredsställda. Så, herr talman, vill jag något beröra reservation 2 av moderaterna och folkpartiet. I den yrkas att när en läkare ställt diagnos och remitterat patienten för behandling hos legitimerad kiropraktor, bör kiropraktorn erhålla ersättning från sjukförsäkringen. I den här frågan föreslog alternativmedicinkommittén vårdavtal med sjukvårdshuvudmännen. I propositionen framhålls att sjukvårdshuvudmännens övergripande ansvar för hälsooch sjukvård i kombination med möjlighet till vårdavtal är tillräckligt för att möta efterfrågan på vård och behandling inom ortopedin, där kiropraktorerna är verksamma. Samma synsätt präglar också socialförsäkringsutskottets yttrande över propositionen och motionerna i dessa delar. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen avslagit motionsyrkanden om anslutning av nya grupper av vårdgivare till försäkringen med hänvisning till sjukvårdshuvudmännens ansvar för befolkningens hälsooch sjukvård. Då är det också rimligt att dessa har ett inflytande över hur de ekonomiska och personella resurserna fördelas, eftersom resurserna trots allt är begränsade. Till sist vill jag säga att jag dels som ordförande i alternativmedicinkommittén, dels som ledamot i socialutskottet är glad över att vi i utskottet har kommit överens i dessa frågor. Jag tycker att det är ett stort steg framåt för alternativmedicinen och alternativterapin. Även om jag vet att kiropraktorer inte alltid vill kalla sig alternativmedicinare, tycker jag att detta är ett genombrott för alternativmedicinen, som jag hoppas naturligtvis skall följas 7n av flera. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan och avslag på de två reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Aina Westin började med att säga att kiropraktorerna hittills lytt under kvacksalverilagen. Det kanske är det främsta skälet, som jag ser det, till att man verkligen snabbt bör få en förändring — helst skulle vi ha fattat beslut här redan i kväll. Jag ser det som positivt att kiropraktorerna nu inte längre skall klassificeras som kvacksalvare, vilket faktiskt hittills varit fallet. Det är synnerligen beklagligt att andra seriöst arbetande grupper — det har inte minst Aina Westin intygat — fortfarande skall ha denna förödmjukande stämpel, uppenbarligen åtminstone ett tag till. I alternativmedicinkommitténs betänkande finns ett särskilt yttrande från moderaterna och centern, där det konstateras att det är beklagligt att inte andra grupper från den manuella terapin skall kunna få legitimation. Jag instämmer i det. Det borde vara möjligt. Nu finns det inte ett sådant genomarbetat förslag från alternativmedicinkommittén. Det är också beklagligt, men det är ett faktum. Det är beklagligt därför att de olika disciplinerna inom den manuella terapin därmed inte får lika villkor. En disciplin får på detta sätt ett försteg framför de övriga. Med anledning av den reservation som vi och folkpartiet har fogat till betänkandet skulle jag vilja säga att vi inte tror att vårdavtal, som socialdemokraterna hela tiden talar om, är den bästa lösningen. Det är ett sätt att försöka styra det hela, ett sätt att säga att det hela tiden skall finnas en sjukvårdshuvudman som skall bestämma över saker och ting. Vi tycker inte att det skall vara på det viset, utan vi tror att den enskilde själv kan avgöra vem han skall söka vård hos. Vi tror också att det är utomordentligt viktigt för den enskildes trygghet, för patientens trygghet, att behandling sker efter diagnos från en läkare. Jag har svårt att förstå varför inte Aina Westin också skulle kunna vara med på en sådan lösning. Vi menar att det sedan skall vara fullt möjligt, oavsett vårdavtal, att få ersättning från försäkringen. Aina Westin säger att det bedrivs ett seriöst arbete också inom naprapatin —-jagtror att det är ordagrant vad Aina Westin här säger. Vidare säger hon att det ändå saknas ett tillräckligt underlag. Jag skulle då vilja fråga: Vad är det egentligen för underlag som saknas? Det finns ju en synnerligen avancerad utbildning på detta område. Utbildade lärare — i flertalet fall läkare — står för utbildningen, och utbildningen i fråga finns i Sverige. Avslutningsvis vill jag ställa frågan: Hur nära i tiden ligger en legitimation för naprapaterna, när kan prövning ske och vilka ytterligare krav är det som skall uppfyllas?
Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag inte förstår vad Per Stenmarck menar när han säger att naprapaterna skulle känna sig förödmjukade. De har ingen som helst anledning att göra det. Naprapaterna bedriver juidag en väldigt omfattande verksamhet. Den verksamhet som naprapaterna bedriver och det förtroende som väldigt många människor visar dem kommer naturligtvis även i fortsättningen att vara lika omfattande. Det faktum att utskottsmajoriteten ställer sig bakom det förslag som kanske blir riksdagens beslut när det gäller den här gruppen kiropraktorer behöver inte inverka på naprapaternas arbete. Per Stenmarck frågar ännu en gång om jag har någon uppfattning om när ett förslag om legitimation för den här gruppen kan tänkas komma. Det skulle i och för sig inte vara så dumt om jag vore den som på stående fot kunde säga det. Men nu är det så, att alternativmedicinkommittén först måste presentera sitt betänkande. Dessutom är det brukligt, Per Stenmarck, att man, om arbete pågår i en utredning, avvaktar det material som utredningen senare kommer att lägga fram och som skall ligga till grund för en eventuell proposition från regeringen. Det är gången i riksdagsarbetet. Jag har sagt att kommitténs huvudbetänkande kommer att presenteras i höst — och det är väl bra. Tidsplanen håller alltså. Sedan något om vårdavtal kontra försäkringen. Jag tror knappast att vi kan närma oss varandra i det avseendet. Vad jag här har gett uttryck för är socialdemokraternas principiella inställning till nya gruppers anslutning till försäkringen. Dessutom vill jag framhålla att det finns motioner som handlar om andra grupper. Hur skall vi behandla dem? Det har nämligen väckts motioner som handlar om psykologer, barnmorskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter osv. Jag håller, som sagt, fast vid det förslag som också majoriteten i utskottet ställer sig bakom.
Herr talman! Allra först: Det måste rimligtvis vara förödmjukande att bli kallad för kvacksalvare — som man ju blir kallad så länge som man inte är ansluten till det försäkringssystem som vi i dag har. Väldigt många människor visar gruppen naprapater ett utomordentligt stort förtroende, vilket naprapaterna säkert också är mycket glada för. Jag har frågat: När kan det vara möjligt att få ett förslag på riksdagens bord i denna fråga? Vad Aina Westin här har sagt är inte särskilt mycket till svar. När det gäller den aktuella kommittén trodde jag, uppriktigt sagt, att utredningens ordförande åtminstone skulle kunna göra en antydan om hur snabbt arbetet kan gå. Det borde alltså gå att säga om det dröjer ett halvår eller om det rör sig om ett, två eller tre år. När det gäller kiropraktorerna finns det inte någon som helst anledning att betvivla kvaliteten på deras utbildning. Detta framgår också av alternativmedicinkommitténs olika skrivningar. Utbildningen har vitsordats även av andra. Kiropraktorutbildning ges i bl.a. USA. Däremot finns det inte någon sådan utbildning i Sverige. Det gör att det är betydligt svårare att kontinuerligt göra den kontroll av kvaliteten på utbildningen som trots allt är nödvändig — inte minst med tanke på patienternas trygghet. Naprapaterna däremot kan få utbildning i Sverige. Mot denna bakgrund tycker jag att alternativmedicinkommitténs prioriteringsordning är litet underlig. Det minsta man skulle kunna begära är väl att de båda alternativen hade sammanvägts och att förslag hade lagts fram som gällde båda.
Herr talman! Jag vill påminna Per Stenmarck om att utskottet faktiskt är enigt och föreslår riksdagen att göra ett tillkännagivande till regeringen när det gäller naprapaterna. Jag har också hela tiden haft uppfattningen att vi är eniga på denna punkt. Sedan tycker jag faktiskt att Per Stenmarck ställer stora krav på mig i min egenskap av ordförande i alternativmedicinkommittén. Jag sitter ju inte med i regeringen. Det är regeringens uppgift att så småningom lägga fram en proposition beträffande naprapaterna — precis som den har gjort i fråga om kiropraktorerna. När en proposition kan komma är det helt omöjligt för mig att ha någon uppfattning om. Men naturligtvis är det min förhoppning att det inte skall dröja alltför länge — detta sagt mot bakgrund av att jag är mycket intresserad av de alternativmedicinska frågorna. Rent formellt lyder naprapaterna under kvacksalverilagen. Jag kan dock inte tänka mig att någon enda naprapat, med tanke på de behandlingsformer som dessa kan erbjuda och med tanke på den tillströmning av patienter som dessa kan notera, känner sig som kvacksalvare.

Herr talman! Ett viktigt skäl till förslaget om legitimation av vissa kiropraktorer är, som framhålls i propositionen, att kiropraktisk behandling är den vanligaste alternativmedicinska behandlingsformen. Vidare sägs det att 15 90 av befolkningen har prövat den metoden. Av dessa uppger 70 96 att de har blivit besvärsfria eller något bättre av behandlingen. Enligt propositionen förhåller det sig så, att en majoritet av dem som har erfarenhet av kiropraktisk behandling föredrar denna framför den vanliga sjukvården vid ryggoch ledvärk. Det låter väldigt bra att så många människor ser positivt på kiropraktorerna. Men jag undrar vad de här uppgifterna egentligen har för värde. För att uppgifterna skall ha ett värde måste man kunna jämföra dem med liknande undersökningar när det gäller patienter som har erfarenhet av behandling hos legitimerade sjukgymnaster med mobiliseringsexamen. Men några sådana undersökningar har aldrig gjorts. Jag är övertygad om att man, om man gjorde undersökningar beträffande de patienter som går på behandling hos naprapater, skulle notera samma resultat — dvs. att patienterna är nöjda med den behandling som de får. Behandling hos kiropraktor beskrivs som en alternativ behandling även i propositionen. Men det måste bero på okunnighet. Det är nämligen inte behandlingen som är alternativ. Manipulation förekommer ju även inom skolmedicinen och utövas av sjukgymnaster med mobiliseringsexamen och av vissa läkare. Det är alltså inte behandlingen som är alternativ, utan det är behandlaren, kiropraktorn, som är alternativ. Om regeringen verkligen vill tillgodose människors behov av manipulationsbehandling, kan jag absolut inte begripa varför man inte satsar på specialisttjänster för de sjukgymnaster som redan nu tillämpar den här behandlingsmetoden och som har mobiliseringsexamen. Men den gruppen = Prot. 1988/89:121 bryr man sig inte alls om. Dessa människor får jobba i skymundan på vanliga — 25 maj 1989 tjänster. Jag förnekar inte att många människor har ett stort intresse för alternativa medicinska behandlare. Men jag tror inte att den enda orsaken till det intresset är de alternativa behandlarnas kvalifikationer. Snarare tyder intresset för alternativ behandling på brister i den traditionella sjukvården. Hos en alternativ behandlare kan man få en tid relativt snabbt och enkelt när man själv känner att man behöver det. Men hos sjukgymnasterna är det långa köer. Dessutom får man inte avgöra behovet själv, utan man måste ha en remiss från en läkare. Detta är en del av förklaringen, men jag tror ändå inte att det är hela förklaringen. Man kan ställa sig frågan varför det inte finns något större intresse hos människor för t.ex. alternativa bilmekaniker och alternativ till det traditionella sättet att reparera bilar. Jag tror att det beror på att de flesta människor som har bil också har elementära kunskaper i hur bilmotorer är konstruerade och fungerar. Majoriteten av bilägarna, om man frågar dem, kan faktiskt svara på hur många tändstift deras bil har. De vet också varför bilen har tändstift. Men när det gäller kunskaper om den egna kroppen står det betydligt sämre till. Det är faktiskt inte särskilt många människor som kan svara på frågor som t.ex. hur många halskotor som vi människor har eller hur ryggraden är uppbyggd. Därför tror många människor att det lilla klickljud som kan uppstå vid manipulation eller ledfrigörelse kommer från en kota när den hoppar rätt igen. Det verkar som om många av riksdagens ledamöter också tror det. Nu är det tack och lov inte så att kotor ”hoppar” hit och dit och att man kan dra dem rätt och få ett litet ”klick” på köpet. Det är tur det. Hoppade kotorna så skulle det utgöra ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd. Inom hälsooch sjukvården har betydelsen av det förebyggande arbetet och helhetssynen på patienterna nu helt riktigt fått den framträdande plats som det synsättet bör ha. Därmed framstår det som ogenomtänkt att föra in en ny yrkesgrupp som utför en mycket begränsad behandling vilken enbart är tillämplig på vissa ledbesvär. Ryggbesvär kan delas in i två grupper. Den första gruppen gäller besvär med kända orsakssamband eller en otvetydig symtombild. Den andra gruppen gäller besvär där orsaken är oklar eller diskutabel. Till den första gruppen hör endast en mindre del av ryggbesvären. Den stora gruppen är grupp två. 70 20 inom den gruppen tillfrisknar spontant inom en månad och 90 90 inom tre månader. Det är i den stora gruppen som det finns patienter som kan bli hjälpta av en manipulationsbehandling. Att utföra denna manipulation är inte särskilt svårt. Det är lätt att lära sig de handgreppen. Det svåra är att avgöra vilka patienter som man skall göra dessa handgrepp på. Det är inte bara så att patienter inte blir bra om handgreppen utförs på fel patient. Man kan verkligen förvärra patientens besvär om handgreppen utförs på fel patient. För att kunna göra denna avvägning måste behandlaren ha goda kunskaper i differentialdiagnostik. Det finns olika uppfattningar om huruvida de kiropraktorer som nu föreslås få legitimation uppfyller de 175 kraven. Legitimerade kiropraktorer kommer att få en möjlighet att sluta vårdavtal med sjukvårdshuvudmännen och den vägen få del av våra försäkringspengar. När man lagt fram ett sådant förslag måste de ansvariga också haft tankar om vilken taxa som kiropraktorerna skall tillämpa. I dag kostar det mellan 175 och 200 kr. för en behandling hos en kiropraktor, hos vissa kan det t.o.m. vara något dyrare. Hos en legitimerad sjukgymnast är patienttaxan på den privata sidan 35 kr. Därtill kommer försäkringsersättningen för en normalbehandling på 65 kr. Om sjukgymnasten utöver normalbehandlingen gör t.ex. en specifik mobilisering får han ett tillägg med 9 kr. Sammanlagt får sjukgymnasten 109 kr. Vilken taxa skall gälla för kiropraktorer som går på ett vårdavtal? En legitimering av nu verksamma kiropraktorer innebär inget resurstillskott till sjukvården. De finns ju redan i dag och har sina patienter. Däremot minskar utrymmet för den traditionella sjukvården om den skall konkurrera med kiropraktorerna om vårdavtal med sjukvårdshuvudmännen. Det kan knappast för utskottet vara obekant att det redan finns många kunniga sjukgymnaster som tvingas lägga ner sin verksamhet därför att ersättningen är för låg. Det råder ingen brist på patienter. Men sjukgymnastens arbetssätt med en helhetssyn på patienten medför att det inte går att behandla tillräckligt många patienter per dag för att kompensera de låga taxorna. Hur skall det bli med sjukgymnasterna i framtiden? Skall de ha ännu mindre utrymme av försäkringspengarna än vad de har i dag? Vi behöver flera sjukgymnaster, och vi behöver flera tjänster för sjukgymnaster. Vi behöver också specialisttjänster för sjukgymnaster, särskilt för att de sjukgymnaster som har mobiliseringsexamen skall få en möjlighet att arbeta bättre. Däremot behövs det ingen ny yrkesgrupp som bara utför en liten del av de behandlingar som ingår i den fysioterapeutiska behandlingen. Om vi vill ta till vara de duktiga kiropraktorerna och de duktiga naprapaternas tjänster — jag är övertygad om att det även finns sådana — gör vi det bäst genom att de får prövas för legitimation som sjukgymnaster, och om så behövs skall de givetvis få möjlighet att komplettera sin utbildning. Herr talman! Slutligen anser jag, även om jag inte har exakt samma mening som mitt parti, att vpk:s reservation ger ett utrymme för att man skall kunna återkomma och prova om dessa yrkesgrupper kan bli legitimerade som sjukgymnaster.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Det är ungefär samma frågor som kommer igen. Upplysningsvis vill jag säga till Margé Ingvardsson att de statistiska uppgifter som hon refererade till är ett unikt och omfattande material som den alternativmedicinska utredningen har låtit ta fram. Det är en stor statistisk undersökning som inte gjorts tidigare och är utförd av statistiska centralbyrån. Undersökningen visade att drygt en femtedel av befolkningen i åldern 16 till 74 år hade stor eller liten erfarenhet av alternativ vård. Mer än hälften av dem hade blivit behandlade av inte bara kiropraktorer utan även naprapater eller osteopater. När Margö Ingvardsson säger att införandet av en ny behandlingsform Prot. 1988/89:121 inom hälsooch sjukvården är ogenomtänkt, vill jag upplysningsvis meddela — 25 maj 1989 att alternativmedicinkommitténs delbetänkande arbetades fram av en expertgrupp som alternativmedicinkommittén tillsatt. Expertgruppen var helt enig, och där ingick också en sjukgymnast. Jag vill inte på något sätt förringa sjukgymnasternas arbete, men alternativmedicinkommittén har i sina direktiv inte haft att se på den gruppen. Vi har ju enligt direktiven sett på de alternativmedicinska terapierna.
Herr talman! Av det som Aina Westin replikerade på tar jag det sista först. Jag sade inte att det var ogenomtänkt att införa en ny behandlingsform. Det här är ingen ny behandlingsform, utan en behandlingsform som har funnits inom skolmedicinen oerhört länge. Det handlar om att man har beslutat sig för att införa en ny yrkesgrupp och ge den en legitimation, en yrkesgrupp som utför en liten del av det arbete som vissa sjukgymnaster och läkare gör i dag. Men att Aina Westin fortsätter att tala om nya behandlingsformer och behandlingsformen som ett alternativ visar ju att Aina Westin själv inte riktigt vet vad det här handlar om. Det rör sig alltså inte om någon ny behandlingsform, och det är ingen alternativ behandlingsform. Det är en ny behandlingsgrupp, och jag menar att detta strider mot det synsätt som vi äntligen har fått igenom inom hälsooch sjukvården, där man skall ha en helhetssyn på patienten. Jag undrar om Aina Westin kan tänka sig att dela upp något annat verksamhetsområde på samma sätt. Skall vi t.ex. ha en grupp sjuksköterskor, som kanske bara ägnar sig åt att ge injektioner? Det blir ju så att säga en följd av detta att man börjar att splittra upp verksamheter på små detaljer. När det gäller undersökningen om vilka som var positiva till kiropraktorer vill jag säga att jag inte betvivlar att man har gjort en undersökning, och jag betvivlar inte ens resultatet. Men jag säger att undersökningen har inget värde om man inte presenterar undersökningar på samma sätt, från sjukgymnasternas arbetsområde t.ex. Regeringen har emellertid hittills visat ett mycket litet intresse för denna yrkesgrupp, ett så litet intresse att man säger nej till kraven på fortbildning av sjukgymnaster. Man är inte heller intresserad av att anordna specialisttjänster för de sjukgymnaster som alltså har den här mobiliseringsexamen och utför samma behandlingsmoment som kiropraktorerna.
Herr talman! Det är så, Margö Ingvardsson, att den här undersökningen har ett mycket stort värde. Jag skall gärna överlämna materialet, som faktiskt är unikt. Där beskrivs inställningen till alternativ medicin och till de olika behandlingsformer som finns. När det gäller kiropraktorerna — som jag håller mig till i dag, eftersom det är detta som betänkandet handlar om — är att märka att det finns en stor grupp kiropraktorer, och utbildningen är mycket olika. Det finns allt från mycket dålig utbildning till kvalificerad utbildning, som just gruppen Dr's of Chiropractic har. Från patientens synpunkt och från säkerhetssynpunkt har nH vi för vår del ansett det viktigt att ge en form av varudeklaration när det gäller den här gruppen. Därför föreslår vi legitimation av dessa kiropraktorer. Detta tycker jag är avgörande i denna fråga.
Herr talman! Jag kan förstå alternativmedicinkommitténs utgångspunkter och också Aina Westins funderingar om att legitimering skulle vara en varudeklaration och så att säga ge patienterna vägledning när det gäller att avgöra vilka man skall gå till. Det vore bra om det fungerade på det sättet. Men nu är det tyvärr inte så. Det är likadant för sjukgymnasterna. Tidigare har det funnits sjukgymnaster som har kallat sig för sjukgymnaster utan att vara legitimerade. Vidare har det också funnits en grupp legitimerade sjukgymnaster. Just detta faktum att det har funnits en grupp med samma yrkestitel men som har haft legitimation har gett legitimitet åt hela gruppen sjukgymnaster, oavsett utbildning. I stället för att underlätta för patienterna och visa vart de skulle vända sig har detta medfört att alla anses vara legitimerade av samhället. Jag tror att det kan bli samma sak med kiropraktorerna. Det är inte bara gruppen med den utländska examen som man ger legitimitet åt. Legitimitet ges åt alla som kallar sig kiropraktor. Än en gång, Aina Westin, måste jag ta upp frågan om de alternativa behandlingsformerna. Det är möjligt att jag inte förstår det här, men jag måste fråga Aina Westin: Vad är det som är den alternativa behandlingsformen? Vad är det enligt Aina Westin som kiropraktorerna gör som inte redan finns inom den s.k. skolmedicinen? Och medan jag har ordet — jag frågade Aina Westin hur hon såg på kiropraktorernas taxor. Ni måste ändå ha haft några tankar på detta. Jag skulle vilja veta hur diskussionerna har gått. Anser man att kiropraktorerna skall ha samma taxor som sjukgymnasterna, eller har man tänkt sig någon annan taxa?

Herr talman! Jag är glad att det nu finns möjlighet till legitimation för gruppen Dr's of Chiropractic. Utbildningen här i Sverige till naprapat med certifikat på Naprapatic School omfattar, som Per Stenmarck sade, fyra år eller 6 150 timmar. Även jag vill att vi skall utnyttja denna grupp. Utbildningen som alltså är en universitetsutbildning motsvarar 160 poäng. Det är ju bara universitetsutbildning som ger poäng. Utbildningen är alltså fyraårig, och här kan man jämföra med tandläkarutbildningen som kräver fyra och ett halvt års studier. Inträdeskravet till naprapatutbildningen är genomgången gymnasieskola. Det måste vara en bra utbildning, och den måste vara lätt att kontrollera. Miljöpartiet de gröna vill att den här utbildningen skall ligga till grund för legitimering av naprapaterna i likhet med vad som gäller för andra vårdutbildningar som får legitimation. Naprapaternas arbete är mycket uppskattat. LO har också i sin trygghets och fritidsförsäkring, TFF, inskrivit att man får lov att gå till en naprapat. Prot. 1988/89:121 Försäkringen betalar, men man måste ha en remiss från läkare. Man 25 maj 1989 rekommenderas att gå till sin läkare för att få en sådan remiss om man har ont it.ex. ryggen eller armen, dvs. något som naprapater kan klara av. Vi har i utskottet haft till behandling 13 motioner som handlar om legitimation av naprapater och som väckts under det här riksmötet: tre från socialdemokraterna, tre från moderaterna, tre från centerpartiet, två från folkpartiet och två från miljöpartiet. Utskottet har varit enigt om att ha en stark skrivning, och vi avvaktar nu alternativmedicinutredningen. Därefter skall utskottet ta ställning till eventuell legitimering av naprapater. Men miljöpartiet de gröna vill egentligen gå litet längre. Vi har en motion — S027 — där vi begär förslag om att de naprapater som har certifikat skall erhålla rätt till legitimation. Jag tycker att Aina Westin har talat så varmt för alternativmedicinkommittén att jag låter bli att yrka bifall till vår motion, trots att jag egentligen hade begärt ordet för att göra just det. Men då vill jag att Aina Westin i gengäld med samma glöd arbetar för att naprapaterna skall få sin legitimation.

Herr talman! Ibland vet jag inte vad som händer från det att utskottet har justerat sitt betänkande till det att diskussionen äger rum i kammaren, Anita Stenberg. Efter justeringen av utskottets betänkande tyckte jag att vi alla kunde känna oss nöjda med de skrivningar som förelåg i betänkandet. Jag fick uppfattningen att alla utom vpk ställde sig bakom dem. Anita Stenberg ställer nu, precis som Per Stenmarck, frågan till mig, när jag tror att naprapaterna kan bli legitimerade. Det är väl ändå inte er uppfattning att jag här i kammaren skall kunna tala om att naprapaterna skall bli legitimerade från och med det och det datumet? Jag har ju uttryckligen sagt att alternativmedicinkommittén kommer med sitt huvudbetänkande i höst. Där finns avsnittet om naprapaterna med. Därefter får vi se. Men det föreligger ju starka skrivningar från utskottet på den här punkten, och de måste följa med till regeringen, eftersom vi ger regeringen det här till känna. Mer kan jag inte säga i dag, Anita Stenberg.

Herr talman! Debatten här i kväll kan möjligen ge intryck av att det råder mycket delade meningar i utskottet. Men som flera talare har påpekat är utskottet i stora drag enigt. Jag vill här bara instämma i grunddragen i de synpunkter som framförts av både Per Stenmarck och Aina Westin. Vpk har valt att ställa sig utanför det här förslaget. Det är naturligtvis inte så vanligt att vi från vpk:s sida får höra att vi måste besinna oss, att vi inte får förila oss, att vi måste ta saker och ting under moget övervägande, att vi inte skall rusa i väg med partiella reformer, osv. Samhällsutvecklingen får, enligt 79 vpk, inte gå för fort — den här gången. Det är inte det som vi vanligen hör från den kanten. Jag har grubblat en del på vad det kan bero på att vpk just nu önskar att utvecklingen skall ta lång tid, ske i stora sammanhang och inte gå för fort. Jag tycker debatten har givit svar på den frågan: Vpk vill ha en samlad bedömning på ett senare stadium. Vid den samlade bedömningen kommer Gudrun Schyman att rösta för legitimation för all alternativmedicin och Margö Ingvardsson att rösta mot legitimation för all alternativmedicin. Så har jag uppfattat de besked vi har fått från vpk i kväll.
Herr talman! Vi skall väl inte tvista om Daniel Tarschys uppfattningsförmåga — så pass väl känner vi varandra att vi vet ungefär var vi har varandra i det avseendet. Visst vill vi gärna skynda på utvecklingen i många avseenden, men man skall inte heller springa för fort, och man skall inte snubbla på vägen. Det som vi har begärt i vår reservation har ju nästan alla utom Daniel Tarschys nu talat för, nämligen att det skulle behövas en samlad bedömning och ett rejält underlag, så att man verkligen kan göra en riktig bedömning av hela området. Moderaterna har talat ivrigt för det, och miljöpartiet har också tyckt att man borde ta ett samlat grepp på det hela, så vi är långt ifrån ensamma om att vilja förändringar men på ett sådant sätt att resultatet blir bra.
Herr talman! Jag tycker inte att alla har talat för att vi skall göra den samlade bedömningen till förmån för alternativmedicinen — jag tycker att jag hör helt andra synpunkter när jag lyssnar på Margö Ingvardsson. Låt mig slutligen till Margö Ingvardsson säga att vi i folkpartiet i många avseenden kan ställa oss bakom den kritik hon framför när det gäller sjukgymnasterna. De har ett besvärligt läge, och vi har från folkpartiets sida föreslagit att man skall undanröja en hel del av dragen i Dagmarsystemet och på den vägen se till att sjukgymnasterna får drägligare arbetsvillkor.
Herr talman! Eftersom Daniel Tarschys absolut vill ha ett svar från mig också får jag försöka göra honom till viljes på den punkten.

Det är nämligen fler sjukgymnaster vi behöver! Vi skall inte splittra upp fysioterapin och införa fler yrkesgrupper som egentligen gör samma sak. Det var motiveringen till att jag stöder vpk:s reservation i det här betänkandet.

Herr talman! Socialstyrelsen är en myndighet som har utsatts för många omorganisationer. Den som nu föreslås går i stora drag i samma riktning som tidigare reformer. Den syftar till att stärka socialstyrelsens roll som utvärderande och uppföljande organ både i hälsooch sjukvården och i socialtjänsten. Det förslag som regeringen har framlagt har en hel del förtjänstfulla drag, medan några förslag enligt folkpartiets uppfattning är mindre väl övervägda. Vi tycker att det är bra att det införs en regional organisation för att bättre följa utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Det förslaget tillstyrker folkpartiet. Vi tycker det är synd att regeringen inte velat tillgodose ett gammalt önskemål från folkpartiets sida om att ge en starkare och självständig ställning åt arbetet för en bättre folkhälsa. I Sverige har vi i dag en splittrad organisation på folkhälsoområdet. Många myndigheter är inblandade i arbetet, men de har inte en tillräckligt stor slagkraft, eftersom resurserna är splittrade. Det hade varit klokt om regeringen, i likhet med folkpartiet, velat sammanföra socialstyrelsens resurser för denna funktion med resurser från annat håll för att återskapa ett institut för folkhälsa. Socialministern skriver i propositionen att man vill ge mindre vikt åt enskilda ärenden. Detta skall ske för att man skall kunna ge ett ökat utrymme åt övergripande frågor. Den ambitionen är från flera olika synpunkter begriplig, men vi från folkpartiet menar att regeringen först borde gå igenom de olika områdena för att se vilka konsekvenserna blir för enskilda människor innan man begär att riksdagen skall acceptera en sådan princip. Det är inte av okynne som människor vänder sig till socialstyrelsen med klagomål. Den prövning som socialstyrelsen gör fyller en viktig rättssäkerhetsfunktion. Vi menar att det hade varit naturligt om regeringen på område efter område undersökt hur rättssäkerheten kan tryggas och därefter kommit till riksdagen och begärt ett godkännande av de förändringar man vill genomföra. Nu går regeringen den andra vägen och begär först riksdagens principiella godkännande, och sedan skall en undersökning på de olika områdena genomföras. Folkpartiet föreslår i reservation 5 att riksdagen bör ge regeringen till känna att socialstyrelsens roll som garant för rättssäkerhet inom socialtjänst och hälsooch sjukvård skall bevaras och stärkas. Vi i folkpartiet är också bekymrade över att de drogpolitiska frågorna inte beaktats tillräckligt i förslaget till omorganisation. De kommer att hanteras inom en enhet som också har andra funktioner. Vi menar att det behövs en markering från riksdagens sida för att dessa viktiga uppgifter skall få en stark ställning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom.